Fru talman! Jag trodde att vi skulle få en intressant arbetsmarknadspolitisk debatt här, men i stället blev det en recension av vad som händer i några studentlyor någonstans och en debatt om familjepolitik. Låt mig bara klargöra för Johnny Ahlqvist att vår familjepolitik handlar om att skapa en bra situation för barnen. Det är inte arbetsmarknadspolitik. Skulle det innebära att man förvärvsarbetade något mindre i ett skede i livet därför att man väljer att göra så, är det bra, men man ska göra det efter eget val. Vi har aldrig velat använda familjepolitiken som ett arbetsmarknadspolitiskt medel, men det framskymtar att Johnny Ahlqvist tydligen resonerar i sådana termer. Visst finns det en skiljelinje mellan socialdemokraterna och oss i oppositionen. Den visar sig framför allt när Johnny Ahlqvist talar om att det går bra uppe i Sorsele. Jag kan inom parentes säga att han inte nämnde Dorotea eller Storuman och de andra Västerbottenkommuner som har en betydligt bekymmersammare utveckling. Men Sorsele är intressant. Det går där just nu ganska bra. Johnny Ahlqvist säger att man där har lyckats utan marknaden. Är det socialdemokraternas mål för politiken att lyckas utan marknaden? Har vi nu alltså fått en bekännelse till planekonomin? Vad menar Johnny Ahlqvist? Det är självklart att vi ska använda marknaden för att skapa arbete och välstånd, men vi ska göra det på ett sunt och riktigt sätt, med en rimlig lagstiftning av bl.a. sociala skäl. Jag ställde i mitt tal frågan om den nuvarande politiken räcker. Johnny Ahlqvist skröt mycket över utvecklingen och den ljusa bild som vi nu kan se. Problemet är bara att det inte är säkert att den här ljusa utvecklingen kommer att fortsätta i all oändlighet. LO-ekonomen Sandro Scocco skriver i Svenska Dagbladet så här: "Tyvärr finns det skäl att höja ett varningens finger för att prognoserna från Riksbanken, Konjunkturinstitutet och regeringen är för optimistiska. Ny statistik från SCB tyder på detta." Det är inte säkert att utvecklingen kommer att rulla på i exakt samma takt som just nu. Frågan är: Krävs det inte något annat än bara justeringar av arbetsmarknadspolitiken? Det var en fråga som jag ställde i ett försök att få till stånd ett seriöst samtal. Den andra fråga som jag ställde till Johnny Ahlqvist var: Krävs det inte ändå att vi får en parlamentarisk utredning, som ser över de nya utmaningar som arbetsmarknadspolitiken står inför? Ska man bara rulla på i gamla hjulspår och låta regeringen, som inte är representerad här i dag, föra en politik där man inte ens tar hänsyn till vad som sägs här i kammaren?
Fru talman! Jag gav ett exempel från Norrlands inland, där det faktiskt går bra utan marknadens hjälp. Där har man ett samarbete som jag har efterfrågat sedan länge, där staten, kommunen och övriga aktörer tar ett ansvar för träffande av tillväxtavtal. Dessa lanserades i regeringsförklaringen förra året. På de ställen där man har träffat tillväxtavtal och där berörda parter har satt sig ned för att föra en dialog har man faktiskt lyckats lösa de problem som finns. Jag ansluter mig inte till något slags planekonomi, men jag lyfter inte heller som Stefan Attefall upp marknaden till himmelens höjder som den enda aktören på detta område. Men jag kan förstå att Stefan Attefall gör så, eftersom den moderata politiken ju utgår från att hylla marknaden. I detta fall står Kristdemokraterna inte för något annat än ett eko av vad Jag vill dock ge dem en eloge för att de faktiskt har presenterat en egen reservation i det här betänkandet. Jag måste beundra er för detta. Ni måste ha ansträngt er oerhört för att få fram en enda reservation. När det sedan gäller prognoser från det ena eller andra institutet tycker jag att OECD:s prognoser är de mest värdefulla. Där säger man att arbetsmarknaden i Sverige aldrig har gått så bra som den gör i Sverige för närvarande. Regeringens prognoser är de försiktigaste, så Stefan Attefall kan åtminstone inte beskylla regeringen för att ha luft i sina prognoser.
Fru talman! Jag hoppas verkligen att Johnny Ahlqvist anser att vi ska använda marknaden för att skapa arbete och välstånd, inte några andra metoder. Men självfallet ska vi försöka samordna olika aktörer. Jag känner till Sorsele ganska bra. Jag vet att det där finns många framgångsrika småföretag som utvecklas mycket positivt, och det är en viktig förklaring till det som har skett. Jag tror, för att ge ett exempel, inte att elektronikföretaget i Gargnäs är framproducerat via avtal konstruerade av några politiker. Det intressanta med Johnny Ahlqvists resonemang är att ingenting framstår som problem. Det gäller att ånga på med nuvarande politiska inriktning. LO ekonomen Sandro Scocco är bara en pessimist eller, för att använda Björn Rosengrens vokabulär här i kammaren, en dysterkvist. Ingenting ytterligare ska göras annat än några finjusteringar av den förda politiken, några ändringar av AMS och sådana saker. Jag känner en oro för att detta inte kommer att räcka. Problemen för de över 600 000 människor som är arbetslösa, i åtgärder eller på olika sätt undersysselsatta löser vi inte på detta sätt. Det kommer en morgondag när konjunkturen kanske inte är lika god, och jag vill påstå att lönebildningsproblemen fortfarande ligger olösta framför oss, även om regeringen nu lägger fram ett förslag om ett medlingsinstitut. Den oro som jag känner gör att jag frågar om det inte också krävs någonting annat. Ett sätt kan vara att vi samlas i en parlamentarisk utredning för att hjälpas åt. En konkret åtgärd, som Johnny Ahlqvist inte heller har kommenterat, är vårt förslag om en lärlingsutbildning. Varför är den idén så dum? Varför tar man inte på något sätt upp den? Man vågar inte ens med en rad analysera förslaget i betänkandetexten. Det är lite svagt och märkligt och vittnar kanske om viss svårighet att hantera konkreta förslag från oppositionens sida.
Fru talman! Det låter ju väldigt bestickande när Stefan Attefall säger att man vill ha en ny sorts arbetsmarknadspolitik, och att man vill ha en mera expansiv arbetsmarknadspolitik hörde jag från andra talare i den här talarstolen tidigare. Men det stämmer ju så väldigt dåligt, Stefan Attefall, därför att om man ska kunna ha detta måste man åtminstone ligga kvar på det budgetförslag som vi i majoriteten har. Det är ju så att på det anslag som vi diskuterar här i dag vill ni i oppositionen göra en nedskärning på 2 1⁄2 miljarder. Ingen ska kunna tala om för mig att man skulle kunna få en mer offensiv arbetsmarknad eller en ny arbetsmarknadspolitik om man minskar anslaget med 2 1⁄2 miljarder i varje fall. Samtidigt förs det diskussioner om att man håller på att få ett ökat antal utförsäkringar. Jag kan inte få den ekvationen att gå ihop. När det sedan gäller en parlamentarisk utredning kan det väl vara bra, men vi har en utredning som var parlamentarisk och oerhört stor som lade fram sitt betänkande 1994, nämligen Arbetsmarknadspolitiska kommittén. Jag tror inte att man behöver uppfinna hjulet varenda gång man har en debatt i den här kammaren i varje fall. När det sedan gäller lärlingsutbildningen så kan det väl vara positivt med lärlingsutbildning, men ett problem som inte Stefan Attefall tar med i debatten är att för att man ska kunna ha en lärlingsutbildning krävs det två parter. Det krävs två för att dansa tango. Här krävs även att arbetsgivare ställer upp.

Fru talman! Utskottets ordförande strök förbi den mest relevanta och publika frågan här, nämligen: Står vi inför stor revolution och drastiska förändringar inom AMS? Och frågan är: Är det budgetpropositionen som kommer att gälla, eller är det något annat? Nu säger utskottets ordförande att det bara är jämmer och elände som kommer fram här, och det är väl så, fru talman, att det ligger i sakens natur att det är felen och bristerna som debatten förs kring och de skillnader vi har i synsätt på en förbättrad arbetsmarknad, för det är ju blott hälsan som tiger still, som bekant. Det går bra för Sverige, säger Johnny Ahlqvist. Ja, det går bättre i den högkonjunktur vi nu lever i. Arbetslösheten går ned, säger Johnny Ahlqvist också. Visst, men visst är det bekymmersamt att var tolfte eller rentav var tionde står utanför arbetsmarknaden? Sysselsättningen ökar, var ett annat stolt utrop som Johnny Ahlqvist gjorde här, men vi får inte glömma bort att det är oerhört långt till de historiska siffror vi hade när det gick som bäst. Vi ligger så där 300 000 eller kanske 500 000 under de bästa talen vi har haft under efterkrigstiden, så mycket återstår. Nu ökar både den privata och den offentliga verksamheten. Ja, fru talman, det är bra. Man skulle kunna säga: Äntligen! Många offentliganställda avskedades här inte minst under återställarpolitiken. Det är klart att det är viktigt att undersköterskor och andra får sin upprättelse genom att få jobb tillbaka och att de många som behöver vård får en anständig sådan. Och fortfarande gäller att arbetslöshet inte beror på arbetsbrist.
Fru talman! Det är intressant att höra Elver Jonsson när han säger att ett antal offentliganställda avskedades under återställningsperioden. Elver Jonsson kanske har glömt bort orsaken till att vi fick föra den åtstramningspolitik som vi förde tillsammans med andra partier i den här kammaren. Elver Jonsson kanske har glömt bort att han själv satt här och förorsakade ett skenande budgetunderskott under åren 1991-1994. Jag tycker kanske att det är onödigt att ta upp en sådan sak i den här debatten, för den ska vara framtidsinriktad, men när Elver Jonsson själv använder detta som ett argument, fru talman, måste jag också bemöta det. Ja, självklart, Elver Jonsson, är det bugdetpropositionen som gäller. Och att AMS ska se över sin organisation tycker jag inte är konstigt. AMS har fått i uppdrag att se över hela organisationen, och det gäller väl all statlig verksamhet att man med jämna mellanrum måste se över organisationen och se om den är rätt anpassad till det den ska serva för det här tillfället. Jag tror att det är oerhört viktigt att man gör detta. Det har inte varit några direktiv från näringsministern om att göra detta, utan det är AMS-chefen som gör detta och ingen annan här. Sedan är det faktiskt så, Elver Jonsson, att sysselsättningen har ökat. Arbetskraften har ökat med 50 000 och sysselsättningen med 66 000. Jag försökte vara lite vänlig i min inledning och säga att jag tycker att vi borde glädjas över detta, för det är ändå ett bevis på att en massa människor har kommit in och fått en anställning, och för dem är det oerhört viktigt det här, men jag sade också i min inledning att vi har ett problem med långtidsarbetslösheten. Här hoppas jag att vi kan hitta breda lösningar i den här kammaren, inte minst för att hitta en arbetsmarknad för dem som är långtidsinskrivna framöver. Och jag tror inte att man gör det med hjälp av marknaden heller, Elver
Fru talman! Jag instämmer självfallet i den glädje som utskottsordföranden känner över att läget är bättre. Jag vill möjligen bara tillägga att det behöver bli ytterligare ett stycke bättre innan vi får bli nöjda. Johnny Ahlqvist sade ju inte heller att han var nöjd, och det tycker jag är fullt korrekt. Att breda lösningar efterlyses känns också traditionellt riktigt här. Men i det ligger inte bara då politiska och byråkratiska lösningar, utan vi behöver en utvidgad arbetsmarknad, därför att när t.ex. många av de traditionella industrijobben försvinner behöver vi andra verksamheter, som dessutom så hett efterfrågas. Sedan säger Johnny Ahlqvist att det är budgetpropositionen som gäller. Ja, då vet vi det. Och så säger han i nästa andetag att arbetsmarknadspolitiken ska ses över. Jag tror det också är bra. Men det skulle ju som sagt var inte förvåna mig om det kommer att ske snabbare än vad näringsministern tänkte sig när han skrev budgetpropositionen i september. Jag tror att det kan hända saker under året, men vi får återkomma till det när den dagen kommer. För det som ändå är intressant att iaktta, tycker jag, är att innan ens den första nyårsraketen har gått i luften så bullras det ganska rejält om att det behövs radikala förändringar, så de kan komma snart. Jag tror till sist, fru talman, att det vi nu behöver är att fler människor får jobb. Det är egentligen det enda säkra sättet att säkra välfärden. Då gäller det också att undanröja mycket av de hinder som i dag finns, därför att väldigt många ytterligare behöver in på den arbetsmarknad som vi tror är kungsvägen till både välfärd och nöjda medborgare.
Fru talman! Egentligen är det helt fantastiskt att höra Elver Jonsson. Elver Jonsson kritiserar regeringens politik och den politik som förs här. Men var är egentligen alternativen? Jag har inte fått fram det från Elver Jonssons anförande och inte från Elver Jonsson i replikskiftena: Var är den liberala politiken som Folkpartiet liberalerna borde stå för? Det enda jag har hört i diskussionen är precis samma kritik som från moderaterna, samma rop på strukturförändringar och reformer av arbetsrätt och lönebildning. Det var det Elver Jonsson sade i sitt inledningsanförande, att man är tvungen att göra något åt lönebildningen och arbetsrätten. Är det då så att jag ska tolka Folkpartiet så att det är den moderata politiken som läggs fram här med slopade turordningsregler och kollektivavtal; är det det som folk från Folkpartiet liberalerna också pratar sig varma för? Så vill jag också säga till Elver Jonsson att ekvationen går dåligt ihop. Folkpartiet och Elver Jonsson säger att man vill satsa mer på en aktiv arbetsmarknadspolitik. Men likadant är det ju med er, Elver Jonsson! Ni skär i det anslag som skulle kunna göra att vi får en mer aktiv arbetsmarknadspolitik med 4 miljarder. Det går inte att tro att man kan presentera en ny och bättre arbetsmarknadspolitik samtidigt som man skär ned på det anslag som ska styra vilken kvalitet man har på arbetsmarknadspolitiken. Jag tror nog att man kan hitta nya infallsvinklar från näringslivsklimatet. Elver Jonsson berörde detta mycket i sitt inledningsanförande. Jag trodde det var en debatt som näringsutskottet skulle ha, men det var tydligen vår debatt här. Men det är väl bara som jag har sagt två gånger tidigare till bl.a. Elver Jonsson och Kent Olsson: Det gjordes en jättestor undersökning för ett antal år sedan av tolv olika länder om vilket som hade bäst företagsklimat. Sverige kom trea från toppen av denna lista, så jag tror inte att man ska prata om att det är ett dåligt näringslivsklimat i det här landet.

Fru talman! Kompetensutvecklingen nämns i budgeten. Jag tycker inte att det är så konstigt att man tillsätter en utredningsman eller en utredning som ska titta ordentligt på detta. Här gör vi ett helt nytt inslag i arbetsmarknadspolitiken när vi nu vill gå in med kompetensutveckling för dem som har ett jobb. Det skulle verkligen vara illavarslande om vi skulle kasta oss ut med ett förslag som vi inte kan se vad det innebär för de anställda på olika företag. Det är naturligt i det här landet att vi gör som vi alltid har gjort, att vi utreder förslagen och sedan lägger fram dem när vi vet vad vi har för förslag och hört remissinstanser från olika parter. Jag har precis samma oro för de långtidsarbetslösa eller långtidsinskrivna som Margareta Andersson har. Jag tror att det blir ett oerhört stort problem framöver. För att man ska kunna lösa det problemet fordras det verkligen en mycket aktiv arbetsmarknadspolitik och inte minst en politik som innebär att man kan satsa mer på de människor som är kvar. Problemet för dem att få ett jobb är betydligt större än för dem som får jobben i dag. Därför blir jag lite förvånad när man från Centerpartiet skriver fast sig tillsammans med de andra borgerliga partierna. Jag har inte hört från deras sida att man har någon tanke på att satsa mer på den gruppen utan det blir snarare mindre därför att man får ett mindre anslag att röra sig med. När det sedan gäller regionala obalanser och utflyttning tror jag inte att man kan styra över allt. Enligt den statistik som finns är det de mindre städerna som i dag tappar människor. Orsaken är helt enkelt att det har blivit en trend i landet bland ungdomarna att de söker sig till storstadsregionerna. Det är inte på det sättet att alla de som söker sig till storstadsregionen har ett arbete eller en bostad. Men har kompisen flyttat ska man också själv flytta till storstäderna. Storstäderna jublar inte över instormningen av människor som kommer till storstäderna. Det medför problem även för dem som styr och ställer i de större städerna.

Fru talman! Vi har ingen motsättning i detta. Det har diskuterats ett antal gånger i utskottet och här i kammaren. Vi tycker att man bör ha ett flexiblare system i arbetsmarknadspolitiken. Jag kommer inte ihåg hur bred majoriteten var för ett år sedan eller ett halvår sedan i samband med jag tror det var vårpropositionen. Riksdagen har gjort en beställning hos regeringen att den ska återkomma med flexiblare system. Regeringen redovisar i budgetarbetet att man ska återkomma med en proposition i den frågan. Jag vet inte riktigt om vi har olika uppfattning i frågan, Margareta Andersson. Jag tror att vi ligger väldigt nära varandra. Det var ett resonemang som vi förde under förra mandatperioden när Centerpartiet inte satt i högerburen, om jag ska uttrycka det på det sättet. Då förde vi konstruktiva diskussioner med Centerpartiet och var överens om att man måste se över detta. Hur många åtgärder som ska finnas vet jag inte. Det är det väl ingen som vet. Jag tror och utskottet har sagt att man kan förenkla det mycket mer så att man på ett betydligt smidigare sätt kan hantera det på det lokala planet.
Fru talman! Jag vet inte vilken värld Johnny Ahlqvist lever i när han säger att moderaternas politik skulle göra att man skulle bli fattig och att det skulle ge sämre villkor. Det är fler och fler som ansluter sig till vår politik. Följer inte Johnny Ahlqvist med i förslagen från olika typer av utredningar? Jag hänvisade förut här i dag till regeringens småföretagsutredare som bl.a. säger att det statliga miljardstödet för småföretag i stort sett behöver slopas och att regelsystemen måste förenklas, särskilt arbetsrätten. Längre fram säger man: Utredningen vill att det görs en översyn av skatteregler och regler för administration liksom arbetsrätten, vilket vi anser skapar stora problem för företag som vill växa. Det är precis de saker som vi föreslår, precis de saker som till på köpet en del socialdemokrater börjar föreslå och precis de saker som alltfler människor föreslår! Men därav sker ingenting. Den socialdemokratiska regeringen är inte ens villig att göra någonting. Jag vill ställa en första fråga till Johnny Ahlqvist. Vi har 14,9 % av arbetskraften som står utanför arbetsmarknaden varav 8,5 % är direkt arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Hur vill Johnny Ahlqvist i denna högkonjunktur göra för att minska denna arbetslöshet? Jag hörde inte ett enda förslag. Jag hörde en allmän nöjdhet över ekonomin. Det är tur att marknaden finns. Utan marknaden hade vi inte fått några fler jobb, framför allt inte med socialdemokratiska förslag till fler jobb, för det kommer ju inga. Den andra frågan jag vill ställa är: Blir det några förenklingar och förbättringar för småföretag som Småföretagsdelegationen föreslår? Det är er egen småföretagsdelegation, men blir det några förbättringar? Den tredje frågan är: Blir det skattelättnader för hushållstjänster som kommer att ge fler jobb? Vi har konkreta förslag för att det ska bli fler jobb. Vad finns det för förslag från Socialdemokraterna? En sista sak som gäller avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare: Vad är det för fel i att arbetsgivare och arbetstagare sluter avtal i den nya värld som vi lever i?
Fru talman! Det är inget fel att man träffar avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men skillnaden i era förslag, Kent Olsson, är att man inte ska träffa dem via de fackliga organisationerna. Där har vi totalt olika uppfattning Kent Olsson och jag. Jag är glad för att jag inte har anslutit mig till den moderata linjen. Det känner jag som en heder när Kent Olsson frågar varför jag inte har anslutit mig till den linjen. Ni går i varenda debatt in för att ni vill ha sturkturreformer. Det ni vill är att turordningsregler ska ändras, uppsägningstiderna ska bort, löneavtal ska slutas på lägre nivåer, kollektivavtal knappt tillåtas och det ska finnas bortre parenteser. Det är detta ni nämner. Det är sådana strukturåtgärder som ni påtalar hela tiden. Det löser inte problemet på arbetsmarknaden. Om arbetsrätten hade varit så komplicerad som Kent Olsson vill göra gällande i varenda debatt, hur kunde då så många tusen bli arbetslösa under den period som ni var i regeringsställning och ytterligare fortsatt? Om det varit så komplicerat att göra sig av med arbetskraft hade vi i så fall inte haft någon arbetslöshet i dag. När det gäller förenklingar för småföretagare tycker jag inte att man ska göra ett stort nummer av det från Moderaterna. Delegationen har presenterat ett antal förslag. Jag vet inte om Kent Olsson har läst pressmeddelandena eller varit närvarande på presentationerna. Man jobbar kontinuerligt. Också där är det viktigt att göra en avvägning så att man inte lägger fram förslag som gör den anställde helt rättslös gentemot företagen.
Fru talman! Jag har sagt att vi inte har något emot att man sluter fackliga avtal. Däremot har vi sagt att man själv ska få välja om man vill sluta individuella avtal eller gå via facket. Hade Johnny Ahlqvist läst vår motion hade han sett detta. Det står tydligt och klart. Visst tycker vi att turordningsreglerna ska ändras. Visst tycker vi att vi ska ha en bortre parentes. Visst tycker vi att vi ska ha omställning. Men vi tycker faktiskt det för att vi är bekymrade över hur hög arbetslösheten är. Vi tycker att det är osolidariskt att närmare 15 % står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Vi är bekymrade över detta. Vi ser att man behöver vidta åtgärder. Vi är inte ensamma om att se det. Vi har givit ett antal exempel på institutioner som ser detta, på företagare som ser detta och till på köpet på ett antal socialdemokratiska tänkare som ser detta. När de sedan blir regeringsledamöter glömmer de vad de har tänkt tidigare. Mona Sahlin är ett alldeles ypperligt exempel. Björn Rosengren hade som landshövding många idéer som låg ganska nära de idéer som vi har, men sedan försvann de. Det är faktiskt av omsorg som vi lägger fram dessa förslag. Ibland, Johnny Ahlqvist, blir man nöjd med väldigt lite. Om det är 12 av 77 förslag som Småföretagsdelegationen har lagt som har blivit verklighet tycker jag att det är väldigt lite. Det är kanske det som skiljer Johnny Ahlqvist och mig. Jag är otålig. Jag vill att det ska hända någonting. Johnny Ahlqvist är ganska nöjd med att arbetslösheten har minskat lite grann och verkar inte vara så jättebekymrad över att det fortfarande är 15 % som är arbetslösa i en högkonjunktur.
Fru talman! Jag har nog läst moderaternas partimotion. Den är faktiskt ett bra vapen om man vill propagera mot moderaterna ute i landet. Jag har aldrig tidigare sett någon visa så tydligt vilken otrygghet som den vanlige anställde ska ha. Kent Olsson glömmer att det är olika aktörer på arbetsmarknaden. Det finns två parter, och sedan finns det ytterligare aktörer. Kent Olsson nämnde i sitt inledningsanförande att det försämras och att de som är arbetslösa i Rinkeby inte har någon möjlighet att få jobb. Då glömmer Kent Olsson vilka som styr i statshuset i Stockholm. Här i Stockholm har moderaterna beslutat om att man ska ta bort alla medel till arbetsmarknadspolitik som man hade tidigare och som alla andra kommuner i landet har. Jag tror att Kent Olsson borde sopa framför sin egen dörr innan han anklagar regeringen för att försämra arbetsmarknadsläget ute i Rinkeby. Jag har aldrig upptäckt någon forskning, Kent Olsson, som visar att lägre a-kassa och sämre arbetsrätt ger fler arbetstillfällen. Arbetstillfällen kommer genom att man får en tillväxt i landet. Jag tror att det är oerhört viktigt att man då satsar på en tillväxtpolitik, som vi för närvarande gör i detta land. Det är kanske plumpt av mig att i slutskedet på debatten påpeka att vi när den borgerliga regeringen avgick 1994 hade 8 % arbetslöshet och att vi nu är nere i 4 % arbetslöshet. Jag tror nog att receptet för att klara sysselsättningen är bättre med socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik än med en arbetsmarknadspolitik som moderaterna styr över.

Fru talman! Hans Andersson lät som om han hade förväxlat riksdagens talarstol med en förstamajtribun. Det var i alla fall den retoriknivån på det hela. Föregående år hade vi den här debatten i kammaren. Då hade Hans Andersson ett antal reservationer mot den regering som han samarbetar med. I dag har han avskaffat alla vänsterpartireservationer. Men han har inte hunnit så långt i samordning med regeringens politik att han har hunnit samordna sina anföranden med regeringsföreträdarna Johnny Ahlqvist m.fl. Johnny Ahlqvist klagar på att partierna i oppositionen är för lika varandra. Hans Andersson klagar på att vi är för olika. Ni får väl också samla ihop er lite grann. Hur vill ni ha oppositionen? Vill ni att vi ska tycka exakt likadant, eller ska vi ha olika motioner utifrån våra olika partier? Jag ska ge ett svar på frågan om hur vi vill finansiera dessa 2,4 miljarder. Vi ligger lägre när det gäller A 2-anslaget. Det beror helt enkelt på att vi gör ett antal andra åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken. Vi ökar t.ex. stödet till kommunerna, som under den här perioden kommer att skapa 8 000 fler jobb. Vi satsar på en reform för att sänka skatten vid köp av hushållstjänster. Vi ålägger AMS mindre krångel och mindre antal programområden, vilket gör att man också kan minska kostnaderna. Vi har också en rad andra åtgärder som kommer att skapa en bättre arbetsmarknad. I det sammanhanget gör vi en mycket blygsam neddragning av A 2-anslaget. Jag vill ställa en fråga till Hans Andersson. Vänsterpartiet säger sig vara ett feministiskt parti som vill värna om kvinnorna. Samtidigt kan vi i ett pressmeddelande från Kommunal läsa att anställda inom vård och omsorg säger upp sig, trots att de inte har något nytt jobb och trots att de vet att de går miste om akassan. Anledningen är vantrivsel och alltför stressiga jobb. Vi vet att det i första hand är kvinnor som drabbas i sådana här situationer. Frågan är vad Hans Andersson har för recept för att råda bot på det stora problem som många kvinnor drabbas av.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

Om ni har tre olika program undrar jag hur ni har kunnat samsas om den här budgeten. Tyvärr verkar det som om den kompromiss som har skett har skett helt på regeringens villkor. Vänsterpartiets inflytande har varit mycket marginellt och Miljöpartiets är obefintligt. Frågan är då hur det går med idén om kompetensutveckling, som Hans Andersson var med och förhandlade om när ni höjde skatter. Hade Hans Andersson och de andra runt förhandlingsbordet ingen idé om vad man skulle använda pengarna till? Inte ens den första januari har man en utredare på plats. Är det så idéfattigt hos Vänsterpartiet? Då är det klart att det är lätt att samsas med en regering som inte heller har några idéer. Två tomma kärl kan alltid bli två tomma tunnor. Det är väl ingen skillnad. Sedan vill jag ta upp situationen på arbetsmarknaden för kvinnor. Är det inte ett problem att det ofta bara finns en arbetsgivare för kvinnor? Nu handlar detta inte bara om deltidsanställda, utan det handlar om samtliga anställda. Jag har exempel från Lycksele, där min mamma och pappa bor. Där säger sju av nio barnmorskor upp sig i protest mot arbetsgivaren. Jag vill bara nämna att det är ett socialdemokratiskt styrt landsting. Är det inte ett problem att det bara är en arbetsgivare? Ser vi inte hur t.ex. lönerna kan stiga när det finns konkurrerande alternativ, flera arbetsgivare? Bemanningsföretagen har faktiskt varit ett lyft för många kvinnor. De har kunnat få högre lön, eftersom de har kommit in och konkurrerat om arbetskraften. Men är det inte ett problem att vi har en så könsuppdelad arbetsmarknad? Är det inte ett problem att det inte finns någon substans bakom pengarna till kompetensutveckling? Är det inget problem att det faktiskt är ganska tomt i den tunna som Hans Andersson, Johnny Ahlqvist och Barbro Feltzing har samsats i?

Fru talman! Det har redan sagts att detta är en historisk dag, och visst stämmer det. Vi har ju här blivit examinerade av Hans Andersson. De flesta av oss blev underkända, men det får vi väl försöka orka leva med. Han ursäktar sig nästintill för att det saknas reservationer från hans eget parti i dag, och visst blåser det nya vindar. Det var annat förr. Då var det attack mot den högervridning som Johnny Ahlqvist och socialdemokratin stod för - den som Vänsterpartiet nu ställer upp på. Visst kan den ideologiska glidningen noteras. Jag vill inte anklaga den, för det är bra om också Hans Andersson drar sig mittåt. Han säger också klädsamt att han inte är nöjd, att man har haft en hel del olika önskemål som visserligen mest utmynnat i utredningar, men ändå. Så landar han på: Men vi har en massarbetslöshet. Han säger det flera gånger, han använder kraftuttryck och han höjer dessutom rösten. Så det är naturligtvis helt rätt när han säger att det inte är bra. Sedan menar han att vi laborerar med siffrorna, vi som är kritiska till påståendet att det ändå inte var så bra, t.ex. när jag påpekade att det var flera hundra tusen fler i jobb när vi hade det bästa läget under efterkrigstiden. Han antydde vidare att eftersom vi har strukturella förändringar är det inte att begära att lilla Sverige skulle kunna klara det här. Men det finns länder som klarar det ett stycke bättre än Sverige, länder som inte har socialistiska regeringar men där förbättrings och förändringstakten har varit klart större. Därför menar jag att när Hans Andersson bullrar på här är det lite av samma tomhet som han själv nämnde i sitt citat. Jag tror för övrigt, fru talman, att vi skulle kunna få större samstämmighet innanför bibelpärmarna än om vi jämförde våra partiprogram.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

Jag tycker att Hans Andersson först ska reda ut ekvationen hur man kan släppa ut fler i arbetsmarknadsutbildning med förutsättningen mindre pengar och högre kvalitet. Sedan gör Hans Andersson samma misstag som en hel del gör, nämligen att göra jämförelser med den politik som vi nu lever med. Men observera att Folkpartiet har förordat en annan arbetsmarknadspolitik med en utvidgad arbetsmarknad där fler jobb kan erbjudas, nya jobb kommer till och där vi också plockar bort en del hinder. Den kombinationen av en aktiv näringspolitik och en god insats för arbetsmarknadsutbidning etc. menar vi är bärande och inte den hårda instyrning som framför allt Vänsterpartiet har på den mer byråkratiska delen. Till sist, fru talman, vill jag bara säga några ord om den regionala obalansen, som Hans Andersson har ställt sig bakom och som inte går att hejda. Nu går det med turbofart i fyra fem storstadsområden, men norr om Dalälven är det knappast någon kommun som har ökad tillväxt. Det problemet är ju också ett arbetsmarknadsproblem som är större än någonsin. Därför förvånar det mig att Hans Andersson inte i den delen reser högljudda invändningar.

Fru talman! Ack, det är inte lätt att äntra talarstolen efter Hans Andersson. Hur mycket jag än anstränger mig, kan jag aldrig ens komma i närheten av de demagogiska höjder som han lyckades svinga sig upp på. Å andra sidan slapp jag ju vara med i den poängutdelning som domare Andersson har ägnat sig åt den senaste timmen. Det går bra för Sverige, inledde Johnny Ahlqvist sitt anförande med. Ja, för kollektivet Sverige går det rätt hyggligt just nu. Vi har en hygglig ekonomisk tillväxt och en hygglig sysselsättningstillväxt, fast Hans Andersson underlät att nämna att tillväxten sker från en historiskt låg nivå. Regeringen har sanerat statsfinanserna, i huvudsak genom att kraftigt höja vårt redan höga skattetryck och genom att försämra den offentliga servicen. I stort sett inga åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med våra grundläggande strukturella problem. Nu är inte Johnny Ahlqvist här i kammaren, men fru talman kan väl hälsa honom att även vi moderater gläder oss åt de små glädjeämnen som nu finns på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt frågar vi oss ängsligt: Vad händer med Sverige när det blir lågkonjunktur igen? Internationella bedömare brukar ju framhålla Sverige som världens mest konjunkturkänsliga land på grund av vårt höga skattetryck och vår stora offentliga sektor. Sedan måste man tyvärr konstatera att för många svenskar går det inte alls bra. Socialdemokraterna brukar skrämma med att den moderata politiken leder till ett tvåtredjedelssamhälle. Om något kan vi konstatera att det är precis det som den socialdemokratiska politiken har lett till. För att blidka fackförbunden värnar man om dem som har jobb, "the insiders", medan "the outsiders" får allt svårare att få in en fot på arbetsmarknaden. LO-ordföranden har ju t.o.m. gått ut och sagt att LO ska stå i vägen, dvs. i vägen för alla förändringar i arbetsmarknadens funktionssätt som skulle kunna leda till en modernisering och en anpassning av regelverket till det nya arbetslivets behov. I denna sin strävan har LO så här långt varit mycket framgångsrikt. Enligt den senaste statistiken som presenterades i går uppgår nu den totala arbetslösheten i vårt land till 8,5 %, varav 2,7 % befinner sig i vad Socialdemokraterna även i brinnande högkonjunktur envisas med att kalla konjunkturberoende åtgärder. Det är inte mindre än 363 000 personer för vilka det inte alls går bra. Men den förfärande sanningen är ju att långt mer än en miljon människor, 15 %, befinner sig utanför den reguljära arbetsmarknaden, om man ser till alla dem som har förtidspensionerats av arbetsmarknadsskäl, som deltar i kunskapslyftet eller på annat sätt är latent arbetslösa. Moderata samlingspartiet har i många sammanhang, bl.a. i motion 1999/2000:A282 anvisat de strukturella reformer som måste till för att långsiktigt få ned arbetslösheten. Min kollega Kent Olsson har också varit inne på detta.

Först slår den ut stora delar av företagsamheten genom höga skatter, inte minst på arbete, och en rigid arbetsrätt. Sedan försöker den reparera skadorna av den egna politiken genom en flora av projekt. Sverige håller på att få en projektekonomi. Inte minst vår regionalpolitik är ett bra exempel på detta. Det gäller också arbetsmarknaden för en stor del av kvinnorna, och där är projektekonomin mycket påtaglig. Regeringen talar alltid om att mainstreaming är huvudprincipen för jämställdhetsarbetet, men den lever inte alls som den lär. En stor del av regeringens skrivelse om jämställdhetspolitiken inför 2000-talet är en uppräkning av alla de mer eller mindre vildvuxna projekt som pågår i landet. Det är sida upp och sida ned med projekt. All erfarenhet visar emellertid att det bestående värdet av sådana projekt i allmänhet är rätt klent - när projekttiden och projektpengarna är slut brukar verksamheterna i allmänhet klinga ut.

Kommissionen slår fast att Sverige bör vidta åtgärder för att minska skattebördan på arbetsinkomster och av jämställdhetsskäl minska könssegregeringen på arbetsmarknaden. Vi moderater anser att regeringen snarast bör vidta åtgärder för att efterkomma kommissionens rekommendationer. Den socialdemokratiska regeringen brukar berömma sig av att ha haft ett avgörande inflytande på Amsterdamfördragets utformning så att EU har blivit en sysselsättningsunion. Då är det mycket märkligt att just Sverige år efter år struntar i kommissionens och rådets rekommendationer. För att efterkomma kommissionens rekommendationer krävs att Sverige genomför just den typ av strukturella reformer som vi moderater sedan länge har förespråkat. Regeringen synes oförmögen till detta. I stället hemfaller den åt projektekonomi. Den enskilt viktigaste uppgiften för att minska könssegregeringen är att upphäva de offentliga monopolen, framför allt på de verksamhetsområden som är starkt kvinnodominerade, dvs. undervisningen, sjukvården och omsorgen om barn och äldre. En majoritet av Sveriges förvärvsarbetande kvinnor finns i den offentliga sektorn, och där har den enda arbetsgivaren effektivt kunnat förhindra en anständig löneutveckling. Det har givit svenska kvinnor en oacceptabelt dålig avkastning på investeringar i utbildning. Det har också skapat inlåsningseffekter. Jag förstod av Johnny Ahlqvists anförande att han är mycket skrämd av detta med att släppa en marknad fri; planhushållning och kommandoekonomi ska det vara även i fortsättningen i vårt land. Men en marknad innebär inte mer än att kvinnorna som är verksamma på de områden som jag nämnde får flera olika aktörer att välja mellan. Om det finns fler arbetsgivare som konkurrerar om arbetskraften är de tvungna att konkurrera genom bättre löner eller bättre anställningsvillkor i övrigt. Våra sjuksköterskor är ju ett mycket intressant och mycket talande exempel på vad som börjat hända sedan de har fått en marknad, hur mycket socialdemokraterna än har försökt förhindra detta. Nu har de börjat flytta till Norge eller säger upp sig hos landstinget och tar anställning hos bemanningsföretag, och hux flux har de kunnat höja sina löner mycket betydligt. Kommissionens andra krav var, som jag nämnde, sänkt skatt på arbete, särskilt för låginkomsttagarna. Den nuvarande skattenivån i Sverige har prisat ut många enklare jobb från arbetsmarknaden. Tjänstesektorn är särskilt priskänslig. För att bara nämna en del av den, har vi i flera motioner visat att sänkt skatt på hushållsnära tjänster snabbt skulle få i gång en marknad där det finns en tillväxtpotential på tiotusentals jobb. Efterfrågan på tjänsterna finns där, och människorna som vill utföra dem finns där också.

Fru talman! Att yvas så väldigt mycket över 3 000 jobb när det står en miljon människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden är nästintill patetiskt. Jag vet inte riktigt vilken tidsrymd som BNP jämförelsen avser, Hans Andersson. Faktum är, som jag tror att Stefan Attefall nämnde för en stund sedan, att Sverige för knappt 30 år sedan var världens tredje rikaste land. Sedan har vi rasat utför i välståndsligan ned till 17:e eller 18:e plats, och vi går fortfarande kräftgång. Det är inte någon imponerande utveckling av BNP per capita enligt min och moderaternas uppfattning. Visst, det är mycket som går bra i Sverige just nu. Från att ha haft en urusel ekonomisk tillväxt i många år ser tillväxten nu ganska bra ut. Men jag sade i mitt anförande att det i stor utsträckning kan vara ett fenomen som beror på att vi befinner oss i en högkonjunktur. Sverige är det land som är mest känsligt för konjunktursvängningar - på grund av det höga skattetrycket, den offentliga sektorn m.m. Sverige vippar omkring som en liten eka på det stormdrivna havet. Det är roligt så länge det går bra, men risken är uppenbar att det kommer att gå kolossalt illa när vi kommer in i nästa högkonjunktur. Ekan Sverige kan då gå i kvav.

Fru talman! Jag tror inte ett dugg på Hans Andersson som prickskytt. Jag skulle hellre ta fram den stora hagelbössan och få en större träffyta med större generella åtgärder. Det är roligt att de 3 000 människorna har fått jobb tack vare det riktade anställningsstödet. Men det är en sådan försvinnande liten del.

Fru talman! Det har skrivits böcker i konsten att ljuga med statistik. Om man som Hans Andersson plockar fram en tillräckligt avgränsad tidsperiod kan man naturligtvis bevisa vad som helst med statistik. Men långsiktigt, ända från 1970, har Sverige gått kräftgång. Sverige fortsätter att backa. Detta vill vi moderater ändra på med hjälp av vår ekonomiska politik.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2 under mom. 2. Fru talman! Det behövs en förändring i arbetslivet och i samhället för övrigt när det gäller bemötande och attityder gentemot personer med funktionshinder. Det visar inte minst Lindqvists utredning, Lindqvists nia. Jag tror att vi alla är överens. Enligt AMS bedömning är det ett stort problem att vissa arbetssökande marginaliseras på arbetsmarknaden. Det kan gälla äldre arbetshandikappade, utomnordiska medborgare med kort skolutbildning, korttidsutbildade inom yrken där arbetskraftsfrågan minskar samt också ungdomar som inte fullföljt gymnasieutbildningen med godkända betyg. Detta problem känner man väl till ute på arbetsförmedlingarna. Det borde inte komma som en överraskning, utan AMS bedömning visar tvärtom tydligt att regeringens politik totalt misslyckats när det gäller det långsiktiga och målmedvetna arbetet med att se möjligheter men också att lösa problemen kring dessa människor. Vi menar att en aktiv arbetsmarknadspolitik innebär utbildning, individuellt anpassade åtgärder och en effektiv matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare. Detta gäller hela arbetsmarknaden och i synnerhet de arbetshandikappade. En långsiktig och trovärdig arbetsmarknadspolitik innebär också att följa upp och stödja de särskilda projekt och processer som initierats av folkrörelser tillsammans med kommuner och arbetsförmedlingar. Man ska inte behöva, som ansvariga i processen "Det finns bruk för alla" i Falköping, leva i ovisshet och komma till Stockholm med mössan i hand och tigga medel varje år. En rapport från forskningsstationen i Mösseberg visar att det var huvudsakligen staten, landstingen och försäkringskassan som tjänade på "Det finns bruk för alla", medan kommunernas kostnadsminskning var relativt liten sett i förhållande till den stora andel av projektkostnader som betalas av kommunerna. Vi vet också att processen är en vinst för samhället. I synnerhet visar rapporten att den är en stor vinst för människor som deltar i processen. En lönebidragsanställning bygger på förtroende mellan handläggare, anställda och arbetsgivare. En anställning och introduktion kan ta lång tid att förbereda. Därför var regeringens indragning av lönebidragsmedel olycklig och kom definitivt vid fel tidpunkt. Det är ju nu när arbetsmarknadsläget förbättrats som möjligheterna till arbete ökat även för arbetshandikappade. Man borde satsa mer. I t.ex. mitt eget län har det varit stopp sedan sommaren när det gäller nyanställningar med lönebidrag, trots att det i dag finns företag som står i kö och som har möjlighet att ta emot anställda med lönebidrag. Jag uppskattar utskottets förslag att även Samhallsanställda ska omfattas av det förstärka anställningsstödet. Då undviker man det problem som jag fick information om i går när jag besökte Samhall i Strömstad. Man hade förberett en kvinnas övergång till den reguljära arbetsmarknaden, men arbetsgivaren ändrade sig på grund av att han fick möjlighet att ta in en person som omfattades av det förstärkta anställningsstödet. Margareta Persson, ordförande för Nationella folkhälsokommittén, säger i ett pressmeddelande angående stress och barn att barns hälsa har att göra med att de behöver bli sedda och att föräldrarna har tid med dem. Vid ett telefonsamtal i går kväll med en chef på AMI i min valkrets uttryckte hon precis detsamma. Svaga grupper på arbetsmarknaden behöver någon som ser dem. Det är nu i ett positivt arbetsmarknadsläge som människosyn och solidariteten med svaga grupper ställs på prov.

Fru talman! Det är en intressant debatt som pågår. Det är egentligen synd att salen inte är fylld av intresserade åhörare. Det är en viktig debatt. Mitt inlägg i debatten ska handla om frihet med arbetsmarknadsmedel. Under de senaste veckorna har jag haft möjlighet att besöka många och uppleva boende i det som ni talar så mycket om i dag, en regional obalanserad ort - en del av Värmland eller hela Värmland, Dalsland eller Dalarna, Jämtlandsdistrikt som ingår i den regionala obalansen. Där fungerar inte de regelverk som vi bygger upp. Man måste komma fram till större frihet i arbetsmarknadspolitiken. När jag lyssnar här i dag och hör socialdemokrater och vänsterpartister, måste jag säga att jag såg en buss som åkte fylld med långtidsarbetslösa. Johnny Ahlqvist var chaufför och Hans Andersson hans codriver. Det är ingen servostryning på den bussen, utan den går rakt fram. Målet, avstigningsstationen för de långtidsarbetslösa, är oklart. Det är vi som bestämmer. Vi släpper inte fram någon frihet i Sverige, utan det kommer mer och mer regelverk i stället för mindre. Avreglera mera - nej, reglera mera. Så känns det att det är på väg att bli i arbetsmarknadspolitiken. När vi träffar arbetsförmedlarna i Hagfors, Munkfors, Storfors, Bengtsfors eller Töcksfors säger de: Det här går inte. Vi kan inte använda regelverket på det sätt som ni bestämmer i arbetsmarknadsutskottet och skickar vidare till Arbetsmarknadsverket. Det sitter arbetsförmedlare ute i landet som mår mycket dåligt på grund av att de inte får använda de medel som de fått. Jag vet att jag kommer att få höra: Partiet har mindre medel till arbetsmarknadsåtgärder. Det är rätt, men jag tror att om de medel som finns fick användas av arbetsförmedlarna på ett sätt som inte var så reglerat, skulle vi se helt andra möjligheter. Hans Andersson är så biblisk i dag. Jag har inte stått så mycket i predikstolen, jag har suttit mycket på orgelläktaren. Det finns en ny psalm som jag ska citera en liten del av, och jag ska sluta med den också. Jag tror att många arbetsförmedlare känner så här i dag: "Vårt fängelse är byggt av rädslans stenar. Vår fångdräkt är vårt eget knutna jag." "Jag" tror jag är vi som beslutar om regelverken, eller om jag ska drista mig till att säga ni som gör det, för det majoritetsbeslut. För ett år sedan i dag när jag stod här hade det stora varslet på TVAB kommit. Jag minns att Johnny Ahlqvist och jag träffade Rosengren m.fl. för att försöka få hjälp med att lösa arbetsmarknadsproblemen i västra Värmland. Som tur är har konjunkturen ändrat sig även i de delarna av Sverige. I dag ser det bättre ut.

Det är det jag vill komma fram till i mitt anförande, att oavsett vilka summor vi har måste vi lämna friheten till respektive arbetsförmedlare att själv ta initiativ för att komma på den lösning som är bra för just det området. Det sker annars en förlamning ute på arbetsförmedlingarna. Jag hör det särskilda stärkta arbetsmarknadsstödet diskuteras här. Det finns faror med det också som jag vill påpeka. Det är farligt att ta ett eget initiativ och gå ut och t.ex. få en anställning på två tre månader, om man är i närheten av 36 månaders arbetslöshet. Man kan inte ta ett eget initiativ och gå en kurs på Komvux på två månader, för man blir avförd. Kommer man tillbaka är det nolläge igen. Man kan t.o.m. bli med barn och få barnpenning och då också bli utförd av arbetsförmedlingen. När man kommer tillbaka och är i samma svåra situation har man inte möjlighet att t.ex. få ett förstärkt stöd. Det här får vi se upp med. Här kommer jag tillbaka till det jag säger om friheten och möjligheten att själv få ta initiativ ute på arbetsförmedlingarna. Jag tycker att det är illa att ungefär 100 000 långtidsarbetslösa ändå kommer att finnas hur långt vi än kommer. Det är någonting som vi gemensamt måste ta itu med. Det finns inte möjligheter att låta 100 000 människor kanske vara arbetslösa resten av sitt liv, när man har passerat 55. Vi måste komma på nya sätt, kanske vi måste ta bort löneskatterna för en del så att de blir mera attraktiva på marknaden. Det var ett nytt initiativ som inte har med det här att göra. Men vi måste nog se efter. Starta-eget-bidraget har medfört mycket positivt. Det ligger nära vår politik. Vi måste se till att det inte finns fallgropar så att ungdomar och medelålders personer vågar sig på att starta ett eget företag. Om de misslyckas måste de få tillbaka möjligheten att få stöd. Det talas här om diskriminering. Jag har hört Hans Andersson nämna mobbning av vuxna. Jag har blivit uppringd i dag av folk på arbetsplatser som säger att det här är någonting viktigt för arbetsmarknadspolitiken som vi måste ta itu med och som jag tror att vi får återkomma till lite senare. Det är viktigt att man inom arbetsmarknadspolitiken tänker på att vi måste ta hand om alla människor - män eller kvinnor, invandrare eller äkta svenskar. De fria medlen kan i sådana sammanhang användas på ett bra sätt. Jag har varit med och startat bl.a. många kulturprojekt. När friheten råder har man på många av dessa, återigen, regionalpolitiskt obalanserade orter kunnat få möjligheter, där är initiativrikedomen stor. Om en idrottsförening, en religiös förening eller en kulturell förening får möjlighet att jobba med arbetsmarknadspolitiken kan det i ett övergångsskede betyda att arbetsmarknadspolitik blir något positivt, som innebär att man på sådana orter kan få ett bättre läge under en övergångsperiod. Nu vill jag påstå att vi under våren upplevde att Över en natt kom budet att 70 miljoner skulle tas bort från Värmland. Nu är jag inne på pengarna igen. Jag menar att det finns ställen där tillväxten är så stor att det knakar. Vi finns på ett sådant ställe nu. Vi måste se till att man, när man gör neddragningar, inte gör dem generellt så att regionalpolitiskt obalanserade orter drabbas lika som de orter där tillväxten är så stor att det knakar och där arbetstillfällen tillkommer. Det är ingen tvekan om att det är så i Stockholm, Göteborg, Malmö och vissa andra orter. Då tycker jag att man får se till att man tänker efter när man gör sådana neddragningar. Tillbaka till friheten med medel. Ut med de medel som vi har utan ett regelverk som innebär att arbetsförmedlarnas egen idérikedom stoppas, att kommunpolitiker tillsammans med arbetsförmedlarna och företagare i kommuner där problemen är stora verkligen får möjlighet att hitta på egna lösningar som är positiva för just den orten. Jag citerade i början ur en psalm om vårt fängelse som är byggt av rädslans stenar. Jag tror att alla arbetsförmedlare i Sverige skulle vilja höra den här slutfrasen: "Vi vill den frihet där vi är oss själva, den frihet vi kan göra något av -."

Fru talman! Runar Patriksson slår faktiskt in öppna dörrar när han diskuterar detta. Som jag redovisade tidigare har arbetsmarknadsutskottet gjort en enhällig beställning så sent som i samband med vårpropositionen. Där föreslår vi att man ska återkomma med ett antal förenklingar av arbetsmarknadspolitiken och regelverket. Och i budgetpropositionen nämns det att man ska komma med en särproposition, så jag tycker inte att man här kan ta upp en stor debatt om att vi har gjort så många regleringar. Man håller på att ta fram förslag, men det går ju inte att ta bort alla regler på en gång. Man kan tolka regelverket olika. Det som inte står i regelverket är ju inte förbjudet att använda sig av. Jag tror att det finns en fantasi hos våra arbetsförmedlare som gör att de kan klara av detta. Jag delar uppfattningen att gruppen långtidsarbetslösa som består av 60 000-100 000 är ett oerhört bekymmer. Jag tycker att Folkpartiet gör det lätt för sig när man säger sig vilja värna om denna grupp, samtidigt som man vill ta bort ett visst antal miljarder från möjligheten att genomföra detta. Det är ju därför som problemet uppstår. Vi måste ha dessa pengar, eftersom det är betydligt svårare att få in denna grupp på arbetsmarknaden. När det gäller de 70 miljonerna från Värmland finns det en fördelningsnyckel över landet som AMS förfogar över. Denna nyckel är konstruerad så att den utgår från arbetslöshetstal osv. Sedan vill jag varna för den syn som Runar Patriksson ger utttryck för här, att Stockholm har en tillväxt så att det knakar. Det är klart att det är en tillväxt här, och det är tur att det finns en tillväxt i storstäderna. Men alla jobb som skapas i Stockholm, Göteborg och Malmö går ju inte till dem som är arbetslösa i dessa storstäder. Här finns också en hård kärna av arbetslösa som det är oerhört viktigt att man försöker att lösa problemen för.
Fru talman! Ja, det är vi överens om. Jag är mycket glad över att Johnny Ahlqvist håller med mig om att frihetsbegreppet i arbetsmarknadspolitiken är viktigt. Det tror jag att jag kan framföra som en hälsning från lokalkontoren i Sverige, trots att Johnny Ahlqvist säkert vet det sedan tidigare. Ännu ett svar från Johnny Ahlqvist: Det var fem frilän och Värmland var ett av dem. Jag har jobbat som kommunalpolitiker med arbetsmarknadsmedel under frihetstiden, och jag vet vilken otrolig skillnad det är på när man har frihet och när man inte har frihet. Det betyder att vi är på väg mot ett friland när det gäller arbetsmarknadsmedel. Kan jag tolka Johnny Ahlqvist så?
Fru talman! Om man indelar arbetsmarknadspolitiken i frihetstid, tror jag att det var vi som införde frihetstid 1994. Det var den socialdemokratiska regeringen som då aktualiserade försöken med frilän. Jag tolkar Runar Patriksson så att vi tidigare befann oss i total ofrihet i det här landet när det gäller arbetsmarknadspolitik. Jag delar den uppfattningen. När det gäller det förstärkta anställningsstödet skriver vi i betänkandet att om man gör ett kortare avbrott i inskrivningstiden ska man inte straffas för detta. Vi vill ändra i lagtexten därför att vi tycker att man ska hålla på arbetslinjen. Gör man ett kortare avbrott för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden ska man inte heller ställas utanför dem som har möjlighet att få det förstärkta anställningsstödet.
Fru talman! Jag tackar igen, men det tror jag inte att arbetsförmedlarna i Sverige har fått reda på. Jag har haft kontakt med några av dem i dag, och jag har papper liggande i min riksdagsbänk där det påstås något annat. När det gäller detta med Folkpartiets neddragningar har vi inte dragit ned så mycket, och förresten så vill vi förstärka det särskilda sysselsättningsstödet till de handikappade. De handikappade är Folkpartiets skötebarn, och där är vi med på båten. Med en friare hantering av arbetsmarknadspengarna kommer det att bli betydligt bättre. Samtidigt innebär Folkpartiets politik en förbättrad arbetsmarknadspolitik för företagare med sänkta arbetsgivaravgifter m.m., vilket har stor betydelse för att man ska få en expansiv arbetsmarknad och tillväxt.

Fru talman! Om läget på arbetsmarknaden förbättras och antalet arbetslösa minskar här i landet måste det vara dags att sänka anslaget till arbetsmarknadsåtgärder. Det ska dock inte drabba dem som inte får något arbete, de långtidsarbetslösa som alltid måste tas om hand på något sätt. Då har vi lagt fram andra förslag än just detta med förstärkt anställningsstöd. Det kommer tydligen en förändring nu av de regler som jag räknade upp, och det gläder mig. Men det har arbetsförmedlarna i landet i så fall inte vetat om förrän de senaste dagarna. Jag har färska papper liggande i bänken, och det är ingen tidning utan det är ett brev från en arbetsförmedling.

Fru talman! Det blev en riktigt salig debatt det här. Frihetsbegreppet är lite olika för Vänsterpartiet och Folkpartiet även när det gäller arbetsmarknadsdebatten. Det är klart att man får mena vad man vill med frihet, och då kommer jag in på ordet att sådant skall ens tal vara att ja är ja och nej är nej. Allt som därutöver är kan vara av ondo.

Fru talman! Som tidigare har sagts här i kammaren har svensk ekonomi utvecklats väl. Arbetslösheten har minskat kraftigt, och det ser ut som att vi kommer att klara målet 4 % öppen arbetslöshet i slutet av nästa år. Detta är mycket glädjande. Trots att nya arbeten har skapats i en takt som Sverige inte har sett maken till - det är helt otroligt - inte ens sedan början av 1970-talet dröjer tyvärr ändå en stor arbetslöshet kvar, samtidigt som det råder brist på arbetskraft i flera yrken. Vi vet också att bristen på arbetskraft kommer att öka. Bara inom kommunerna kommer det att bli ca Den stora politiska utmaningen för framtiden är att ta vara på den arbetskraftsreserv som vi har i människor som är långtidsinskrivna på arbetsförmedlingarna i dag. Det gäller människor som förlorat jobbet, som kanske har låg utbildning och därför inte har fått ett nytt arbete. Det gäller människor med invandrarbakgrund, som inte fått en chans på arbetsmarknaden. Det gäller människor med olika funktionshinder, som inte heller fått möjlighet att visa vad de kan på dagens arbetsmarknad. Det gäller äldre personer med lång arbetsmarknadserfarenhet som inte tas till vara. Att ta vara på dessa människors egen kraft och att hjälpa dem att rusta sig för framtiden är det viktigaste omställningsarbetet och det måste påbörjas nu. Det handlar om aktiva förmedlingsresurser, det handlar om utbildning och det handlar ibland också om att få byta arbete. Det handlar om att bryta osolidariska mönster och diskriminerande attityder på arbetsmarknaden. För vissa människor i dessa grupper, kanske 100 000, kommer det att behövas en form av arbetsrehabilitering för att de ska komma i gång efter en lång tid utan arbete. För andra, som aldrig kommit in på arbetsmarknaden, handlar det om att få nya möjligheter. Det kommer att behövas en form av övergångsarbetsmarknad där man får tid på sig att växa som människa, där man får ett ökat självförtroende men också får lov att pröva olika former av arbete. Övergångsarbetsmarknaden kan vara olika former av arbete som behöver utföras, men som det i dag inte lönar sig marknadsmässigt att anställa någon för att göra. Det kan förekomma inom miljösektorn. Det kan också förekomma inom kultursektorn, i kommunal eller statlig verksamhet. Det viktiga är att den enskilde får använda sig av denna marknad under den tid som behövs för den enskilda personen, dvs. längre tid än sex månader. Det ska bygga på den individuella handlingsplanen. Utskottsmajoriteten tycker att det är så viktigt med denna form av åtgärd och att man snabbt kommer i gång med den att vi gör ett tillkännagivande till regeringen. Hur den i praktiken ska se ut och hur försörjningen ska se ut för den som deltar i denna åtgärd har AMS fått i uppdrag att redovisa redan nu i december. Fru talman! För att detta intensiva arbete med de långtidsinskrivna ska fungera, för att människor ska kunna gå vidare från övergångsarbetsmarknaden till den ordinarie arbetsmarknaden, krävs det ett mycket aktivt förmedlingsarbete. För detta krävs resurser i form av personal och kompletterande åtgärder. När man ser på de ekonomiska förslag som kommer från oppositionen blir man beklämd. Med de stora besparingar som dessa alternativ skulle ge skulle det inte finnas någon grund för att arbeta aktivt med särskilda grupper. Dessa människor skulle vara i stort sett helt utlämnade att klara sig på egen hand, särskilt med tanke på de stora besparingar som sker på förvaltningsanslaget men också på åtgärdsanslagen från oppositionens sida. Det hjälper nämligen inte, Elver Jonsson eller Runar Patriksson, att enbart ha resurser för t.ex. lönebidrag om man också måste ha resurser för att tillsammans med sökanden hitta lämpligt arbete. Att få pröva lämpligt arbete är en viktig del, och det är där vi har åtgärdsresurserna. Det är med andra ord en lång väg innan ett arbete med hjälp av t.ex. ett lönebidrag kommer till. Runar Patriksson och även Rosita Runegrund nämnde Bruk för alla. Jag måste fråga mig varför man minskar 2,3 miljarder på åtgärdsanslaget när man säger att det var just de pengarna som använts till Bruk för alla. Vi vet också att det behövs längre tid och särskilda förmedlingsresurser för att stödja invandrarna till ett arbete. Därför satsar vi också på extra personalresurser till storstäderna för detta ändamål, liksom hjälpmedel och extra resurser som lönebidrag och Samhall, som naturligtvis också i fortsättningen kommer att vara viktiga delar i vår arbetsmarknadspolitik i framtiden. Fru talman! Det förstärkta anställningsstödet har visat sig vara ett bra komplement för att stärka positionen på arbetsmarknaden för människor som varit utan arbete under längre tid. Efter sex veckor hade Tanken med detta stöd är ju att arbetsgivaren har en möjlighet att under sex månader med kraftigt reducerad lön utbilda medarbetare direkt på arbetsplatsen, och den sökande får tid att lära sig jobbet. Detta vill moderater och folkpartister inte ha. Kristdemokraterna kan tänka sig det, men i mindre skala, medan vi i utskottsmajoriteten tycker att det bör gälla för alla som varit långtidsinskrivna över två år och inte genom åtgärder stärkt sin position på arbetsmarknaden. Vi tycker att det är rimligt att också den som arbetat på Samhall och ska ut på öppna arbetsmarknaden ska kunna få använda sig av denna åtgärd för att få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Vi tycker också att den som har avbrutit t.ex. en långtidsarbetslöshet för att vårda ett barn och återkommer som sökande ska kunna få del av den här åtgärden. Men det vill inte Folkpartiet ha. Det som faktiskt Runar Patriksson stod här i talarstolen och efterlyste har man sagt nej till. Fru talman! Det stora och viktiga arbetet är nu att se till att vi inte får en kluven arbetsmarknad med en grupp som har arbete och en annan som står helt utanför, att se till att alla som i dag står utanför arbetsmarknaden ska få möjlighet att komma in på den. Det kan vi göra genom en aktiv arbetsmarknadspolitik och en aktiv utbildningspolitik och extraordinära insatser, som t.ex. en övergångsarbetsmarknad. Det glädjande för framtiden är att alla kommer att behövas, ung som gammal, människor med funktionshinder och människor med invandrarbakgrund. På detta sätt kommer vi att skapa en kreativ mångfaldsarbetsmarknad för framtiden. Med detta som grund, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Fru talman! Bekymret med Sonja Franssons sympatiska inlägg är att hon inte drar någon slutsats av att vi har en förändrad arbetsmarknad, att industrin har tappat flera hundra tusen och att det är oerhört trångt i portgången då man ska in på arbetsmarknaden. Folkpartiets linje är att öppna för en vidgad arbetsmarknad, och där har med förlov sagt regeringen varit mycket trög. Men innan Sonja Fransson beskärmar sig över dem som vill ha lägre administrativa anslag i arbetsmarknadspolitiken tycker jag att hon ska förklara hur socialdemokraterna och utskottsmajoriteten med ett lägre anslag kan förutsätta fler i åtgärder och ändå tala om en högre kvalitet. Hur går den ekvationen ihop?
Fru talman! När det är trångt och vi behöver vidga förstår jag att Folkpartiet menar att man ska göra anställningarna otryggare. Hur tror Elver Jonsson att det kommer att påverka människor som har arbetshandikapp eller är invandrare? Är det inte de som i så fall i första hand får gå ifrån arbetsmarknaden? Det är det som är det otrygga. Och det är den otrygga arbetsmarknaden som Elver Jonsson vill ha. När det gäller anslagen är det så att det är Folkpartiet som minskar åtgärderna med två och en halv miljard kronor. Det handlar om åtgärder som är oerhört viktiga för att man ska kunna komma fram till t.ex. en anställning på arbetsmarknaden. Man minskar dessutom, som tidigare har sagts i debatten, 800 miljoner kronor på förvaltningsanslagen, alltså de förmedlare som ska jobba aktivt med grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Fru talman! Jag beklagar att Sonja Fransson inte svarar på min fråga om ekvationen med fler i åtgärder och ett lägre anslag, som Sonja Fransson står bakom och som inte går ihop. Sedan säger hon, utan att styrka det, att Folkpartiet vill ha en otryggare arbetsmarknad. Det är fel! Det får jag säga rätt ut. Vi vill ha en annan arbetsmarknad, en vidgad arbetsmarknad där fler jobb kan erbjudas. Fler jobb är faktiskt det tryggaste vi kan erbjuda, inte misslyckade byråkratiska och administrativa inhopp. Det finns bl.a. exempel på att man har gjort ansträngningar för att rekrytera arbetslösa invandrade akademiker med god utbildning som borde berättiga dem till anställning i den svenska skolan. Man beräknade att 1 500 skulle kunna vara med. Det kom knappt 500. Liknande erfarenheter har också gjorts inom kunskapslyftet. Man har inte lyckats att komma på speaking terms med dem det gäller. Där tror jag att vi har en av svårigheterna. Då handlar det inte om pengar utan mer om arbetsmetod och om sättet att hantera den delen på. Där brister det också mycket i vårt sätt att i Sverige klara de nya svenskarnas situation. Men en gång till, Sonja Fransson: Hur går det ihop att ha fler i åtgärder, lägre anslag och samtidigt påstå att vi ska ha högre kvalitet?
Fru talman! Den frågan måste jag återgälda till Folkpartiet. Vi har mer i åtgärdsanslag än vad Folkpartiet har. Ni minskar med två och en halv miljard i förhållande till det åtgärdsanslag som Socialdemokraterna och majoriteten har. Det är den ena delen. Ni minskar på a-kasseanslaget eller försörjningssystemet. Ni minskar rakt över. Det enda ni plussar på är Det är riktigt, 80 miljoner till lönebidrag. Men det ska kopplas till att de handikappolitiska åtgärderna är 6,8 miljarder. 6,8 miljarder är det som ska kunna användas till just handikappåtgärder för människor med olika funktionshinder på arbetsmarknaden. I fråga om det som ni i Folkpartiet verkligen säger att ni värnar om, att utsatta grupper ska komma in på arbetsmarknaden, vill ni inte vara med när det gäller en övergångsarbetsmarknad. Man är inte intresserad av att jobba flexibelt, otraditionellt och aktivt för att just dessa grupper, t.ex. funktionshindrade och invandrare, ska komma in på arbetsmarknaden. Det säger man nej till, alltså en övergångsarbetsmarknad.

Fru talman! Först får jag konstatera att det inte var några dåliga ord som Sonja Fransson tog till förut: Världen har inte sett maken till hur många arbetstillfällen det har blivit. Det är ju roligt att det går åt rätt håll. Men jag skulle vilja fråga Sonja Fransson: Om nu världen inte har sett maken till detta så kanske världen inte heller har sett maken till 14,9 % arbetslöshet i en högkonjunktur? Vad tänker man göra åt detta? Jag försökte få svar tidigare av arbetsmarknadsutskottets ordförande, men jag fick inte det. Det skulle vara intressant om Sonja Fransson kunde tala om hur man ska få ned siffrorna när det gäller alla dem som står utanför arbetsmarknaden. Vilka åtgärder tänker man ta till? Och hur ska man minska arbetslösheten bland invandrare? Det är en av de grupper som Sonja Fransson nämnde tidigare. Jag gav tidigare ett exempel på hur det ser ut bland många invandrare som inte får jobb. Jag tog Rinkeby som exempel. Där hade man enbart 33 % som var i arbete. Det innebär att resterande delen på ett eller annat sätt står utanför arbetsmarknaden. Är det så att Socialdemokraterna tänker ge stöd åt alla speciella grupper som man anser som besvärliga - ungdomar, kvinnor, invandrare osv. - eller är man beredd att gå över till mer generella åtgärder och t.ex. göra förändringar av arbetsrätten? Den ena undersökningen efter den andra visar att det är det enda sättet man kan få jobb på. Det är ju så. Jag har tidigare i dag tagit upp ett antal exempel från olika utredningar som står regeringen nära. När tänker man följa sina egna utredningar, och när tänker man göra något som bidrar till att vi minskar arbetslösheten? Även om det går bra för Sverige går det inte bra för de arbetslösa. Som jag sade förut är det osolidariskt att inte ge de här människorna möjligheten genom att förändra arbetsmarknaden så att de kommer ut i arbete.
Fru talman! Riktigt så hårt tog jag inte i. Jag sade inte världen, men Sverige har inte sett maken till det här sedan 70-talet. Då håller vi oss mer till fakta och till vad jag har sagt. I och för sig kanske det är världen, men jag har inte undersökt frågan, Kent Olsson. När det gäller frågan om arbetsrätten vill jag säga att det är inte svårt att anställa. Det går alldeles utmärkt. Det är hur lätt som helst att anställa. Det gör arbetsgivare. Men varför arbetsgivare inte anställer funktionshindrade, arbetshandikappade eller invandrare, ibland invandrare som mycket väl kan språket och har god utbildning och annat, det vet jag inte. Det finns väldigt mycket kunskaper bland flera av dessa grupper. Sedan finns det människor som behöver mer stöd, både bland invandrare och bland äldre och arbetshandikappade. Det kan vara fråga om utbildning. Det kan vara att man behöver just svenska språket bättre eller att man behöver anpassa den utbildning som man har med sig till svenska förhållanden. Det satsar vi på med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är den ena delen. Dessutom: För dem som har ännu längre väg kvar innan de kan komma till den öppna arbetsmarknaden pratar vi nu om en övergångsarbetsmarknad. Det är något som inte Moderaterna alls vill vara med på. Det har ni sagt nej till. Ni satsar ingenting på utsatta grupper. Ni har ingen politik för dem som behöver extra stöd för att komma vidare - ingenting! Tala om för mig: Vad är det för politik ni driver för att just få in utsatta grupper på arbetsmarknaden? Jag har inte hört något om detta. Den enda politik ni har drivit är att se till att minska arbetsrätten så att det går lättare att avskeda. Och vem blir först avskedad? Är det den arbetshandikappade? Är det invandraren? Eller är det civilingenjören?
Fru talman! Det är ju intressant att Sonja Fransson ser förändringar i arbetsrätten som att det enbart blir lättare att avskeda. Förändringar i arbetsrätten är faktiskt med vår utgångspunkt till för att ge fler möjligheter till arbete. Jag tror att de flesta människor ser förändringar i arbetsrätten som just detta. Det ger möjligheter till att fler kommer in, och det behöver vi verkligen med tanke på de 14,9 % som vi hade på ett eller annat sätt stående utanför arbetsmarknaden. Sedan är det så, och där skiljer vi oss åt, att vi ser att det är generella åtgärder som behövs. Det är omstruktureringar av arbetsmarknaden och åtgärder som en ny arbetsrätt osv. som ger jobb. Vi vet också att många invandrare är entreprenörer. De vill ha förändringar. Gå ut på invandrarföreningar och fråga vad de vill. De vill inte ha bidrag. De vill ha möjlighet att få jobb. Då är det viktigt att vi ger dem möjlighet att få jobb genom att förändra arbetsrätten och ge dem dessa möjligheter. Vad jag förstår är Sonja Fransson inte beredd att driva den politiken. Hon är inte beredd att göra de förändringar som innebär att fler människor kommer ut i arbetslivet. Det är faktiskt så att de flesta anser att generella åtgärder ger mer jobb - inte att man har specifika åtgärder för än den ena än den andra gruppen. Där skiljer vi oss som sagt åt, och tydligen lär vi inte kunna mötas. Sonja Fransson har ju i ett sista inlägg här chansen att tala om att man är beredd att vidta lite mer generella åtgärder i stället för de här säråtgärderna.
Fru talman! Nej, vi kommer inte att mötas, inte när det gäller att försämra trygghetsavtalen på arbetsmarknaden. Där kommer vi aldrig att mötas. När det gäller generella åtgärder vill jag säga att visst, det är självklart att det ska vara generella åtgärder i botten. Det gäller alla. Det är inte alls svårt, som jag säger, att anställa en invandrare, en arbetshandikappad eller någon annan. Det går alldeles utmärkt. Vi märker också att det blir mer och mer. När det blir arbetskraftsbrist inom vissa områden finns det arbetsgivare som faktiskt vågar anställa och vågar pröva att anställa människor med t.ex. arbetshandikapp eller människor med invandrarbakgrund. Det är glädjande. Men tänk att det ändå är svårt och att de tvekar, trots att det är högkonjunktur och trots att det är brist på arbetskraft. Vad beror det på? Ibland kan den enskilde behöva stärkas. Då är det arbetsmarknadspolitiken som ska till. Men det är också väldigt många attityder som måste bort. Var så god, tala om för arbetsgivarna att det är fritt fram att anställa. Jag förstår inte varför man måste göra det lättare att avskeda för att det ska bli lättare att anställa.
Fru talman! Sonja Fransson nämner hela tiden Folkpartiet och dessa pengar. När det gäller dessa medel vill jag påstå att när arbetsmarknadsutskottet också behandlade regionalpolitiken fanns det medel till det. Men nu finns inte det längre. Tidigare använde man väldigt ofta arbetsmarknadsmedel ute i dessa regioner, som vi tidigare talade om, och som behöver mer stöd än andra regioner. Då användes dessa medel också i kombination med regionalpolitiska medel. Det är lite svårare i dag. Jag kan hänvisa till ett byggnadsprojekt i min hemby. Där har det byggts en tunnel under en väg - den kallas t.o.m. Runars undergång - för 7 miljoner kronor. 2 miljoner kronor kommer från arbetsmarknadsmedel, 2 miljoner kronor från kommunen och 3 miljoner kronor från Vägverket. Den möjligheten fanns på den tiden. Vi i vårt parti har flyttat över 2 miljarder kronor och generellt höjt anslaget till vägbyggande, vilket vi tror är regionalpolitiskt mycket viktigt i dessa bygder som vi har talat om tidigare. Sonja Fransson, det som jag talade om hela tiden - och jag skulle kunna räkna upp hur många exempel som helst - och som gäller alla långtidsarbetslösa handlar om friheten för arbetsförmedlarna på arbetsförmedlingarna att verkligen få lov att använda de medel som de har. Jag kan nämna ett exempel från i höstas och som gäller de särskilda studiestöden, svuxa, OTA och OSA. Men det kan vi återkomma till. Jag anser att de medel som finns ska få användas fritt av arbetsförmedlarna. Då tror jag att vi får ut mycket mer av dessa medel till alla.
Fru talman! Runar Patriksson har redan fått svar på detta. Förenklade regler finns med i budgetpropositionen, och de fanns också med i vårpropositionen. Jag delar uppfattningen att det behövs förenklade regler. Vi behöver förenkla åtgärdsarsenalen, och vi behöver göra det enklare för den enskilde sökanden att tillsammans med arbetsförmedlingen hitta rätt åtgärd. Vi här i riksdagen ska inte bestämma exakt hur den åtgärden ska se ut. Det är stora förändringar på gång. Där delar jag Runar Patrikssons mening. Men när det sägs att man ska använda sig av olika åtgärder vid byggande av tunnlar och annat, så har vi sagt att det nu går så bra på arbetsmarknaden att man inte ska använda arbetsmarknadspolitiska åtgärder för sådant. Nu ska vi se till att stärka den enskilde så att han eller hon kommer ut på den ordinarie arbetsmarknaden i stället. Då kan man inte använda dessa medel till sådana projekt. Det har vi andra anslag till.

Då skulle det inte bli många kontor kvar. Om man skulle följa Folkpartiets ekonomiska förslag skulle det kanske inte finnas något i Värmland över huvud taget.
Fru talman! Man återkommer hela tiden till en uppräkning av allmänt stöd, särskilt stöd, API, OSA Vad ska de rätta sig efter, säger Sonja Fransson, om inte vi sätter ramarna? Jag säger tvärtom. Ut med 40 miljoner till Munkfors, och låt arbetsförmedlingschefen i Munkfors själv bestämma vilka åtgärder som är bäst i Munkfors. Då hjälper det både de långtidsarbetslösa och de som nyligen har blivit arbetslösa att man på arbetsförmedlingen bestämmer vilka som är i störst behov av hjälp på den orten. Jag kan nämna ett exempel från Årjäng i början av november. Tio personer fick sluta på folkhögskolan. De har svuxa och svux, de ingår i kunskapslyftet och har särskilt studiebidrag. Tio personer har fyra olika bidragsmöjligheter, och alla måste sluta därför att dessa bidragsmöjligheter inte längre finns. Arbetsförmedlarna kan alltså inte låta medel till dessa personer gå vidare, utan de måste gå ut i öppen arbetslöshet i stället för att gå en utbildning och därmed kunna komma in på arbetsmarknaden. Jag nämnde detta exempel för att än en gång redogöra för hur betydelsefull friheten är. Vi vill den frihet där vi är oss själva, sade vi förut. Och det är en hälsning från arbetsförmedlingarna till socialdemokraterna som har makten.
Fru talman! Men den friheten kostar också pengar, eller hur? Och det hjälper ju inte om man minskar anslagen, vad de nu heter, och om man inte får tillräckligt med pengar att använda till den friheten. Folkpartiet gör faktiskt stora besparingar på alla områden utom på ett enda område. Men på alla andra områden gör de besparingar. Runar Patriksson talar om svux och svuxa och annat. Men han kanske har lagt märke till att det föreligger en proposition som ska debatteras i kammaren om en vecka, nämligen studiestödspropositionen. Enligt den propositionen kommer svux, svuxa och studiemedel att läggas samman till ett enda stöd. Det är en del i förenklingsprocessen och den del som vi faktiskt var överens om att man behöver göra.

Fru talman! Om inte jag missminner mig blev motionen väl behandlad. Jag tror också att det stod att detta kan vara arbeten som kommer att vara aktuella just på en övergångsarbetsmarknad. Det är precis det som kan vara tänkbart, men det är inte riktigt klart, eftersom AMS har i uppdrag att ta fram idéer och förslag.

Dessutom gör man ju miljövårdsundersökningar av olika slag. Och det har visat sig vara ett mycket uppskattat och bra arbete, ett arbete som behöver utföras men som man i dag inte har råd att anställa människor på traditionellt sätt för att utföra. Detta tror vi kan vara en del av en övergångsarbetsmarknad. Men det är viktigt att den också passar den enskilde personen som ska använda sig av åtgärden.

Fru talman! Sonja Fransson nämnde Det finns bruk för alla och att vi drar in medel från arbetsmarknadsåtgärder. Men det var faktiskt staten som tjänade på just Det finns bruk för alla. Vad gör regeringen i stället? Jo, man drar in 210 miljoner i lönebidrag - medel som just ideella organisationer som Det finns bruk för alla kan använda sig av. Ändå säger man att man ökar med 90 miljoner! Vad har Sonja Fransson att säga om det?
Fru talman! När det gäller Bruk för alla användes inte lönebidragsanslaget, utan då användes i första hand det allmänna åtgärdsanslaget. Det var ju ett EU projekt. Det pågår fortfarande men är nu i sin slutfas. Jag tycker att det är ett väldigt intressant projekt och ett mycket intressant sätt att arbeta. Jag hoppas att vi kan ta vara på det just i samband med en övergångsarbetsmarknad, alltså att vi kunde använda en del av de idéer som finns i Bruk för alla i form av en övergångsarbetsmarknad. Det kan vara en idé när det gäller att just stärka den enskilde, vilket görs i Bruk för alla. Vi har faktiskt inte dragit in, utan vi har lagt till 90 miljoner extra plus 30 miljoner. Det kommer framöver alltså att bli 120 miljoner mer i lönebidrag. Det som varit ett problem med lönebidragen är att man har överskridit de anslag som tidigare funnits. Detta är olyckligt. Det är alldeles riktigt att det, som Rosita Runegrund säger, behövs medel till lönebidrag. Det är därför som vi ökar både medlen och antalet inskrivna när det gäller lönebidrag. Det ska bli många fler som i framtiden får del av lönebidragen.
Fru talman! Jag förstår ändå inte detta med att man ökar. Tidigare i mitt anförande nämnde jag att det har varit stopp sedan i somras i mitt valdistrikt. Ingen har kunnat få nyanställning med hjälp av lönebidrag. För mig står det klart att man drog in 300 miljoner. Dessutom ger man nu ytterligare 30 miljoner. Ekvationen går inte ihop, Sonja Fransson! Det har skett en stor försämring för de lönebidragsanställda. De har inte fått ta del av den ljusa arbetsmarknad som det pekats på här i dag.
Fru talman! Det är riktigt att det på många ställen har varit stopp när det gäller lönebidrag. Det är mycket olyckligt med tanke på att det nu finns jobb att få för många arbetshandikappade. Detta har två orsaker. Den ena orsaken är att det ändrade budgetförfarandet, vilket man tidigare visste om. Den andra orsaken är att AMS har övertrasserat budgeten tidigare. Ändå är det så att vi ökar lönebidraget med 120 miljoner, just därför att vi ser att det behövs mer pengar till lönebidragen. Det betyder att vi räknar med att 56 000 personer i genomsnitt varje år ska kunna ha lönebidrag. Det är en betydligt större ökning jämfört med hur det varit tidigare. Till handikappolitiska åtgärder generellt när det gäller hjälpmedel, lönebidrag och annat satsar vi 6,8 miljarder, och det är mycket pengar. Detta tycker vi är väsentligt. Rosita Runegrund hänvisar till att ni vill satsa 30 miljoner mer men vi har ju satsat 6,8 miljarder! Däremot tar ni bort 2,3 miljarder när det gäller åtgärder. Som jag tidigare sagt: Man kan inte bara sätta någon i lönebidrag, utan det är faktiskt nödvändigt att jobba långsiktigt för att det ska bli en plats med lönebidrag. Det är beträffande de åtgärdsmedlen som ni minskar.

Fru talman! Arbetet och villkoren i arbetslivet är en central del i vårt samhällsbygge. Alla påverkas vi direkt och indirekt av villkor och förutsättningar som har med vårt arbete att göra. I dagarna kom Folkhälsokommittén med sitt material som visar att folkhälsan är en konsekvens av en rad olika samhällsfenomen där stressen i arbetslivet utpekas som en av de allra viktigaste folkhälsofrågorna i framtiden. Den utveckling som vi ser med ökade krav och sviktande anställningstrygghet - dessutom har det blivit allt vanligare med lösa förbindelser i form av vikariat, projektanställningar, just in time osv. - ökar pressen. Kvinnor har oftare än män svagare anställningsförhållanden. Unga kvinnor i LO-kollektivet har de mest otrygga anställningarna. Folkhälsokommitténs slutsats, att arbetslivet är en väsentlig faktor som påverkar folkhälsan bekräftas också av SCB som i en rapport slår fast att de här förändringarna i anställningsformer på arbetsmarknaden och nedgången i barnafödandet har ett direkt samband. Kan vikten av anställningstrygghet illustreras tydligare? På samma sätt som det är en myt att försämringar av arbetsrätt och anställningsform skapar nya jobb är det en myt att ungdomar föredrar lösare anställningsformer. Man ser framför sig bilden av en ung man, förmodligen i IT-branschen, som satsar allt på karriären och inte har något liv vid sidan av. Men det är en myt. En rad undersökningar visar på motsatsen. Även ungdomar behöver, och vill ha, trygghet i anställningen - trygghet för att våga sätta barn till världen, våga utbilda sig, våga prova på nya saker osv. Ibland är det som att politiken alltför mycket förhåller sig passiv till det som sker. Och alltför ofta konstateras trender och utvecklingsmönster utan att den viktiga frågan ställs: Vill vi ha det så - är det detta samhälle som vi vill ha? I stället för att acceptera effekterna av att anställningstryggheten urholkas och att, som borgarna gör, komma med förslag som ytterligare försämrar tryggheten måste det till politiska initiativ som stärker. Det är en sådan arbetsrätt som vi behöver - en arbetsrätt som gagnar både arbetstagare och arbetsgivare på såväl kort som lång sikt. I stället för att acceptera miljardkostnader för dramatiskt ökade sjuktal behövs det en framåtsyftande politik som på sikt ser till att vi håller oss friskare och att sjuktalen kan minskas. Här vill jag komplettera Hans Anderssons vänsterinlägg med en diskussion om arbetstidsförkortningen och dess koppling till arbetsliv, arbetsmarknadspolitik, jämställdhet osv. Här kan man alltså säga att verkligheten har hunnit i fatt statistiken. Med siffror har vi länge kunnat visa att det genomsnittliga antalet arbetade timmar per person bara ökar. Så har det varit ända sedan början av 1980-talet, trots semestrar, föräldraledighet osv. De som har jobb jobbar alltmer och utsätts för en press som ger tydliga avtryck i statistiken för sjukskrivning. Det här har vi, samtidigt som flera hundratusentals människor står utanför arbetsmarknaden. Detta är inte rimligt. Kvinnor har för länge sedan insett att normen 40 timmarsvecka/åttatimmarsdag är förlegad. Det är inte särskilt märkligt med tanke på att åttatimmarsdagen har gällt sedan 1920 och att verkligheten sedan dess har ändrats många gånger om. Kvinnor arbetar alltså i dag oftare deltid och betalar således själva sin arbetstidsförkortning; allt för att kunna organisera livet till en helhet där arbetsliv, familjeliv och fritid får sin rimliga plats. De försök som har gjorts på området visar också entydigt att arbetstidsförkortning minskar sjukskrivningar, arbetsskador och antalet förtidspensioner. Sammantaget handlar det om en ökad livskvalitet. Det är också intressant att historien har visat att ekonomisk framgång och tillväxt kan kombineras - och det görs framgångsrikt - med minskad arbetstid per person. En arbetstidsförkortning kombinerad med kompetens och teknikutveckling kommer att bredda arbetsmarknaden och skapa dynamik för kvalitetsutveckling av arbetsinnehåll, produktionsteknik osv. Fru talman! En arbetstidsförkortning som reform ställs ofta mot idéer om skattesubventionerade hushållsnära tjänster. Så har skett i debatten i dag. Det är en intressant diskussion med många ideologiska skärningspunkter. Det gemensamma är att de tar sin utgångspunkt i vem det är som ska utföra hemarbetet. Hur organiserar vi det hela? Men skillnaderna är dock stora och många. En arbetstidsförkortning för utvecklingen framåt. Det handlar om hur vi organiserar ett arbetsliv där även livet vid sidan av, dvs. familj och fritid har sin plats. Förslaget om subventionerade hemtjänster innebär att man konserverar manliga strukturer om att man i arbetslivet inte behöver ta hänsyn till att man ska ha tid och ork för familj och fritid. En arbetstidsförkortning utgår från en människosyn som säger att vi alla ska platsa på arbetsmarknaden. Alla ska ses som viktiga resurser tillsammans med utbildning och kompetensutveckling. Det handlar alltså om att minska den segregation som vi ser och i stället bredda arbetsmarknaden så att fler får plats. Förslaget om hushållsnära tjänster innebär att man ger upp och försöker skapa en ny delarbetsmarknad med lågkvalificerade arbetsuppgifter. För något år sedan sade Leijonborg i en debatt att man inte ens behöver ha språkkunskaper för att klara av dessa arbetsuppgifter. Det är en tydlig segregering. Till sist handlar det om jämställdhet. En arbetstidsförkortning tar sin utgångspunkt i att målet är att skapa förutsättningar för att män och kvinnor tillsammans tar hand om familj och hushåll och att man delar tiden hemma. Hushållsnära tjänster konserverar könsrollerna, vilket också avslöjas i den betänkandetext som vi har framför oss i dag. Där har Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet en reservation där man utgår ifrån att hemarbetet sköts av kvinnor. De borgerliga reservanterna säger att detta får till följd att om man köper hushållsnära tjänster är det just kvinnornas karriärmöjligheter som ökar. Avslöjande är också rubriken, som Hans Andersson också tog upp, Arbetsmarknad för kvinnor, och att tjänsterna ska utföras av kvinnor. Borgerlig jämställdhet handlar alltså inte om att fördela hemarbetet mellan män och kvinnor utan om att fördela hemarbetet mellan olika kvinnogrupper, mellan de kvinnor som har råd att köpa hemhjälp och satsa på karriären och de kvinnor som inte har råd och får nöja sig med dubbelt hemarbete både hemma hos sig själva och hos kvinnan i karriären. Med andra ord: Det förslag som hålls så högt och utgör borgerlighetens flaggskepp är gammaldags, konserverande och en omvänd köns och klasspolitik. Det är som sagt ingen slump att deltidsarbetandet, och därmed också deltidsarbetslösheten, är hög bland kvinnor och att det är just kvinnors arbetsplatser som har hög andel deltidstjänster. Inriktningen i DELTA-utredningen är därför helt riktig. Det handlar om att heltidstjänster ska vara modellen och deltider ska utgöra undantagen. Liknande resonemang förs också i den redovisning som den s.k. Vårdkommissionen lämnade. De skulle utreda rekryteringsvillkor till vård och omsorg. Tyvärr har man i båda utredningarna missat något väsentligt när man diskuterar deltid kontra heltid, nämligen frågan om normen för heltid. Det är i själva verket där knuten ligger. 40-timmarsnormen är förlegad. Det är hög tid att den anpassas till dagens krav och verklighet. Fru talman! Jag inledde med att tala om vikten av trygghet, och jag vill avsluta med några ord på samma tema. Och då gäller det ekonomisk trygghet och vikten av att känna sig behövd och få erkännande för det arbete man utför. Slutligen vill jag peka på utskottets skrivningar om den kommunala utvecklingsgarantin. Utvärderingar visar på en rad positiva effekter. Men dessa positiva effekter förtas tyvärr av ersättningssystem som mer krånglar till än underlättar. Detta system uppfattas ibland som rent orättvist när arbetskamrater med samma arbetsuppgifter, samma förväntningar och samma krav ändå får olika ersättningar. Kommunerna bakbinds när det gäller att ta egna initiativ vad gäller ersättningsnivåer. Därför är det ett viktigt ställningstagande utskottet gör när vi slår fast att utskottet förutsätter att regeringen ska se över ersättningsfrågorna. Först därefter kan den kommunala utvecklingsgarantin ges ett godkänt betyg.

Fru talman! Jag tycker nästan att det är oförskämt att rycka ut ett uttalande av Lars Leijonborg ur sitt sammanhang och därmed påstå att hans politik inte är integrationspositiv. Den politik som Folkpartiet driver gentemot invandrare och deras arbetsmöjligheter och deras utbildningar tror jag talar för sig själv. Den har ett gott anseende. Att rycka ut ett uttalande av Lars Leijonborg - jag förstod inte i vilket sammanhang han sagt det - tror jag inte stämmer överens med partiets politik för utsatta grupper. Att rycka ut ett uttalande av Lars Leijonborg på det sättet låter nästan som när Hans Andersson läser Bibeln.
Fru talman! Jag förstår förvåningen. Uttalandet är inte alls uttryckt ur sitt sammanhang. Det är tvärtom uttalat i exakt det sammanhang jag pratar om, nämligen i en diskussion om hushållsnära tjänster. Leijonborg yttrade detta i en debatt med Gudrun Schyman där han försvarade ert förslag om skattesubventionerade hushållsnära tjänster. Han ställde en fråga till Gudrun Schyman: Vänsterpartiet missunnar alltså invandrarkvinnor med bristande språkkunskaper viktiga arbetsuppgifter? Jag reagerade precis som repliktagaren på uttrycket och kollade därför i protokollet efteråt, och han sade exakt så. Med den meningen fångar man på ett mycket bra sätt vad det hela handlar om, tycker jag. Det handlar om en klasspolitik och en könspolitik som tillhör det förgångna.
Fru talman! Jag ryser när jag hör Camilla Sköld Janssons uttryck när det gäller städning och hushållsnära tjänster. Under de år som jag har gått i hemtjänsten och städat har jag aldrig känt mig nedvärderad. Jag anser att det har varit ett yrke så gott som något. Camilla Sköld Janssons uttryck här smutskastar en tjänst som ska göras. Man utgår från att familjen består av en mamma och en pappa som jobbar sex timmar per dag och att alla familjer ser precis likadana ut. Vi kan i stället föreställa oss en annan typ av familj där mannen är bortrest och kvinnan har ett arbete och är ensam om hushållsarbetet. Skulle inte den kvinnan uppleva en frihet om hon kunde köpa sig en tjänst? Jag har själv köpt hushållstjänster ett antal år. Jag vet precis hur det ligger till. Jag är mycket förvånad över den nedvärderande synen på en arbetsmarknad där t.ex. ungdomar kan ta för sig.
Fru talman! Jag har också jobbat inom hemtjänsten och jag kände stolthet över det jobb jag hade, över att städa hos människor och att hjälpa dem som av olika anledningar inte orkade eller var sjuka. Det är ett arbete som ska hållas högt. Däremot menar jag att det är en nedvärdering om jag, för att göra karriär, värderar min tid som så viktig att jag inte hinner städa utan låter någon annan gå in och städa i mitt ställe. Det jag köper är inte en kompetens. Det är inte en kompetens som innebär att någon är duktigare än jag på att städa eller har en utbildning i att städa. Det är inte heller så att jag är sjuk eller inte orkar. Det ligger en värdering i att min tid utanför hemmet är så mycket viktigare än den persons tid som kommer in i mitt hem. Däri ligger nedvärderingen, inte i andra jobb. Den här diskussionen handlar väl för övrigt inte om att ersätta tider inom hemtjänsten, utan det handlar om att skapa en ny arbetsmarknad för välsituerade. Sedan bara en kort replik när det gäller situationen med mannen som reser bort. Det är precis det vi måste komma till rätta med på framtidens arbetsmarknad. Vi måste organisera arbetslivet på ett sådant sätt att även familjelivet har sin naturliga plats. Det ska vara med automatik i fråga om hur vi organiserar. Vi ska inte konservera sådana omöjliga familjesituationer där familjer splittras och inte orkar hålla ihop, med en man och kvinna som delar det som ska göras.
Fru talman! Men det är ju precis det man gör. Man köper kompetens. Man köper arbetet av någon som är bättre på att utföra det när det gäller hushållstjänster. Säg att jag vill bestämma att jag vill ha mer tid tillsammans med mina barn och att jag inte är så väldigt bra på just städning och sådant utan vill köpa den kompetensen. Hur kan då Vänsterpartiet med sin politik bestämma hur en familj vill göra? Varför inte öppna den möjlighet till arbetsmarknad som ändå finns? Vi vet att de hushållsnära tjänsterna i t.ex. Danmark har varit en framgång. Men det vägrar man inse från vänsterns sida. Jag tycker att det är på tiden att man ger familjerna möjlighet att själva bestämma hur man vill fördela och köpa sin tid.
Fru talman! Jag ser att det ligger en konflikt i att säga att man ska ge alla familjer samma möjligheter, och sedan säger man i bisatsen att det ska gå att köpa de möjligheterna. Redan när det handlar om att saker och ting går att köpa har man ett orättvist system som blir ojämlikt därför att familjer har olika möjligheter att köpa. Det pratas här ungefär som om det vore förbjudet att anlita hjälp i hemmet. Det är inte alls förbjudet. Det är fullständigt tillåtet och det är upp till var och en. Det vi diskuterar är om vi ska skattesubventionera detta. Det menar jag att vi inte ska. Jag menar att alternativet, en arbetstidsförkortning, ger samma möjligheter för alla familjer, oavsett ekonomisk ställning, att orka med både arbete, barn och familj.

Fru talman! För några veckor sedan avhörde jag i denna kammare en debatt som faktiskt till viss del innehöll en del uppfriskande borgerliga inlägg. Det var första gången under min tid i den här kammaren - och hittills också den enda gången - som man i debatten inte förde fram sina speciella recept om sänkt skatt, avreglering och privatisering som medicin för att förändra situationen. Den debatten handlade om proffsboxning. Det kanske behövs den karaktären på ämnet för att man inte ska diskutera skattesänkningar. Fru talman! Jag ska ägna mig lite grann åt arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö, menar Vänsterpartiet, ger en ökad produktivitet och tillväxt. Det lägger också på sikt grunden för att fler jobb skapas. Arbetsmiljöfrågorna har vi i det här landet reglerat genom arbetsmiljölagen. AML ställer som krav att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och till den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena ska också, menar lagstiftningen, anpassas till människans fysiska och psykiska förutsättningar. Det finns också en strävan i lagen att de anställda själva ska kunna påverka sin situation. Vi har i Sverige en förhållandevis stark arbetsmiljölagstiftning. Men fortfarande finns det mycket att göra för att lösa de stora arbetsmiljöproblemen. Vi har i dagarna kunnat ta del av den stora utredning som LO har presenterat där man kräver långtgående insatser när det gäller isocyanater. Vid sidan av de traditionella kemiska och fysikaliska riskerna finns också problem med belastningsskador, stress samt psykiska och sociala problem. En grundbult i arbetet för en bra arbetsmiljö är att det finns fungerande organisationer på arbetsplatserna som också utför ett aktivt arbete. En annan viktig faktor är naturligtvis att det finns en fungerande företagshälsovård tillgänglig, som också i största omfattning sysslar med förebyggande arbete och uppföljning av den utveckling som faktiskt sker dagligen på de olika arbetsplatserna. 1997 redovisade Statskontoret ett utredningsuppdrag som de facto inte var direkt upplyftande då det gällde tillgången till en bra och fungerande företagshälsovård. Det finns också andra signaler i samhället som gör att jag känner oro över tillämpningen av lagstiftningen och över hur man faktiskt hanterar arbetsmiljön ute i arbetslivet. Jag tänker på det faktum att sjukskrivningarna ökar på ett sådant sätt att anslagen spräcker sjukförsäkringens ramar. En del hävdar att det åtminstone till viss del beror på den minskade arbetslösheten, och det stämmer säkerligen. Men jag tror inte att det är hela förklaringen till problematiken. Andra förklaringar som kan höras i debatten är den pressade arbetssituationen, alltså det som vi i dagligt tal definierar som den psykosociala arbetsmiljön. Objektivt sett ligger det med största säkerhet mycket i den förklaringen när vi på samma gång vet att exempelvis förskrivningen av psykofarmaka under senare år ökat kraftigt. Det här pekar på att man i ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete förutom de traditionella arbetsområdena också måste ägna särskild uppmärksamhet åt frågor som arbetsorganisation, arbetstid - som Camilla Sköld Jansson har varit inne på - och andra områden. Vi kan alltså säga att i dag måste arbetsmiljöarbetet för att bli framgångsrikt inkludera hela livssituationen i jobbet. Det är inte heller alldeles säkert att dagens lagstiftning ligger så i framkant att den också motsvarar de krav vi kan ställa på en modern arbetsmiljölagstiftning. En annan faktor som vi också har att ta till oss när det gäller att diskutera frågan om en god arbetsmiljö är de rapporter vi då och då kan ta del av i medierna. Där hävdas att tystnaden breder ut sig på våra arbetsplatser. Man kan t.o.m. höra att anställda inte vågar hävda sin uppfattning, sin åsikt, av rädsla för att mista jobbet. Om det här äger giltighet är det alarmerande. Det indikerar att den psykosociala arbetsmiljön kommer att utgöra ett ännu större problem i framtiden - ett problem som de facto är skapat av arbetsgivarna men som får betalas av samhället i stort. Frågan vi måste ställa oss är hur vi hävdar vår grundlagsskyddade åsiktsfrihet på arbetsplatserna på ett sätt som skapar fria, självständiga och kreativa anställda i det kollektiv som personalen på en arbetsplats utgör. Med detta vill jag säga att förändringar som är avläsbara i de samhälleliga försäkringssystemen i de allra flesta fall har sin uppkomst i den miljö - oftast den arbetsmiljö - där människorna tillbringar sin vardag. Lösningen är inte administrativa ingrepp i systemen, som av och till diskuteras, utan frågorna måste lösas på ett sätt som står i mänsklighetens tjänst. Man måste åtgärda grunden till att ohälsan är i ökande. En aktiv arbetsmiljöpolitik måste alltså ta sin utgångspunkt i hela tillvaron på arbetsplatserna och inte göra halt vid gränserna för det som hittills betraktats som arbetsmiljöpolitik. Ett annat område som man i det här sammanhanget faktiskt också måste ge sig in på är rehabiliteringsverksamheten. Det har kommit rapporter om att rehabiliteringen i samhället inte fungerar tillfredsställande. Karolinska institutet ger fortlöpande ut information som pekar på en mycket bristfällig träffsäkerhet i rehabiliteringsarbetet. Riksdagen har skapat förutsättningar att agera för de huvudmän som finns för verksamheterna och som har till uppgift att i vardagen hantera sådana här uppgifter. Jag tänker på kommuner, landsting, försäkringskassor och länsarbetsnämnder. Det har öppnats möjligheter för samverkan mellan dessa huvudmän för att åstadkomma en bättre rehabilitering, men en sådan tar inte fart. Staten har en möjlighet att genom sina huvudmän i detta samarbete, länsarbetsnämnderna, trycka på för att få till stånd en ändring i denna utveckling. Ett annat område som man nog också behöver belysa är de bemanningsföretag som växer fram på arbetsmarknaden. Man måste studera vilken inverkan som bemanningsföretagen har exempelvis på den psykosociala arbetsmiljön. Bemanningsföretagen är i stor utsträckning en produkt av en ny organisationsfilosofi i offentliga men framför allt i privata verksamheter. De är ett medel för att skapa förutsättningar för tajta arbetsorganisationer, alltså de som i dag i stor utsträckning framkallar stressen på våra arbetsplatser. Bemanningsföretagen används i stor utsträckning för att kapa produktionstoppar, medan den ordinarie produktionen sköts av de fast anställa, med en personalstyrka som är så låg att det i dag inte finns utrymme för social stimulans, kompetensutveckling osv. på arbetsplatsen. Fru talman! Det kan också finnas anledning att uppehålla sig en liten stund vid de äldres situation på arbetsmarknaden. Den har berörts också tidigare i debatten. Jag talar i stor utsträckning i egen sak, eftersom jag till skillnad från de flesta andra av debattdeltagarna har en mycket gedigen erfarenhet av den här problematiken. Efter sju år av rundgång i akassesystem, arbetsmarknadspolitiska åtgärder etc. tror jag att jag kan säga att jag är mycket väl initierad på det här problemområdet. Runar Patriksson har här fört ett resonemang om arbetsförmedlingarnas ofrihet som jag tolkar så, att om arbetsförmedlingarna fick en större frihet, skulle de radikalt kunna förbättra de äldres situation. Jag delar inte Patrikssons åsikt. Min erfarenhet av sju år av arbetslöshet och av att som icke 25-åring kriga om de arbetstillfällen som ska tillsättas stämmer inte överens med den uppfattningen. De - eller vi, för att tala i jagform - som finns i de här åldersgrupperna mår inte heller bra av att det ständigt i debatten från vissa dyker upp propåer om bortre parenteser etc. Det handlar inte om att den här kategorin inte vill arbeta. De allra flesta vill arbeta. Den stora merparten har faktiskt fostrats i den lutherska andan att man ska arbeta för sin försörjning. Det handlar i stor utsträckning om att de här åldersgrupperna inte får möjlighet till arbete och egen försörjning. Jag ser att min tillmätta talartid börjar ta slut. Jag nöjer mig därför nu med att yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! En mycket kort replik. Jag vill bara säga att mitt sätt att uttrycka friheten för arbetsförmedlingskontoren är helt rätt uppfattat. Vi kan, precis som jag sade i mitt anförande, konstatera att våra uppfattningar om vad frihet betyder är olika.
Fru talman! Jag kan då konstatera att den praktiska erfarenhet som jag har av detta inte är den att arbetsförmedlingarnas s.k. ofrihet skulle utgöra något stort bekymmer. Problematiken ligger de facto i att det finns en åldersdiskriminering. Vi som är äldre har väldigt svårt att över huvud taget komma ut på arbetsmarknaden. Den problematiken löser man inte genom ett luddigt resonemang om att arbetsförmedlingarna skulle kunna klara uppgiften med en större frihet i medelsanvändningen. Det är inte där som problemet ligger.
Fru talman! På den punkten har vi alltså olika uppfattningar. Jag har under 20 år i en kommunstyrelse arbetat med arbetsförmedlingsnämnder. Under den tid som regelverket fanns fick vårt län bli ett frilän med friare medelsanvändning. Jag tycker att det är strongt av Carlinge Wisberg att från talarstolen redovisa att han har varit med under den här perioden, och det var ett intressant inlägg som han gjorde. Jag kan dock säga att jag har varit med om att genom en frihet i medelsanvändningen lösa många problem för sådana som länge varit arbetslösa, till skillnad mot vad som kunnat ske under ett omfattande regelverk.
Fru talman! Återigen: Grundproblemet är inte det regelverk som finns. Jag kan väl i och för sig hålla med om att hanteringen kanhända kan bli smidigare, men det är inte det som skapar förutsättningar för mig och mina jämnåriga att få arbete. Det handlar om att man måste tackla den åldersdiskriminering som de facto existerar på arbetsmarknaden.

Fru talman! För några år sedan, när arbetslösheten var som allra tyngst, satt jag här i kammaren och lyssnade på debatten när socialdemokraterna försvarade införandet av de offentliga tillfälliga arbetena för äldre arbetslösa, OTA. Det var en bedrövlig debatt. Det var som om socialdemokratin mötte en samling av - låt mig kalla dem så - oomkullkastliga huvudskallerunkare. Alla kritiserade OTA, och ingen av dem trodde på åtgärden. I dag står vi med facit i handen. Vi kan åka till Örebro och titta på dem som inom ramen för OTA gör mycket fina insatser för Röda korset. Eller vi kan se på det fyrtiotal människor som i Kumla gör samhällsekonomiskt mycket värdefulla insatser kommunalt och i olika organisationer, insatser som också har stor betydelse för dessa personers livskvalitet. Jag är därför glad för att några i dag har åtrat sig och för att den socialdemokratiska gruppen får stöd för att förlänga OTA-åtgärden. Det jag ber om är att man nu är mycket snabb och mycket tydlig med att tala om för olika arbetsplatser att man kan fortsätta i jobben. Det är många som har varit oroliga för att de skulle bli tvungna att sluta vid årsskiftet. Det är flera tusen som kommer att få ett positivt besked när riksdagen nu fattar beslut om arbetsmarknadsutskottets betänkande. Jag tror att det är viktigt att vi ser att vi fortfarande har en tung arbetslöshet och att vi inte gör som några av partierna här i kammaren, dvs. gör kraftiga nedskärningar i arbetsmarknadsanslaget. Många av de människor som nu är inne i tung arbetslöshet har behov av mycket omfattande insatser. Det handlar om uthålliga arbetsmarknadsinsatser. Det handlar om individuellt riktade åtgärder. Det handlar i många fall om ganska stora insatser av personligt stöd till de människor som nu står utanför arbetsmarknaden. Det är fortfarande över 100 000 barn som växer upp i familjer som är långvarigt beroende av socialbidrag, människor som behöver stöd - stöd från socialtjänsten, men i än större utsträckning stöd från arbetsmarknadsmyndigheterna för att ta vägen ut på arbetsmarknaden. Det handlar om insatser som kunskapslyftet, som är 90-talets kanske största jämlikhetsreform, men det handlar också om möjligheter till praktik. Det handlar i enskilda fall om möjlighet till lönebidrag, och det handlar självfallet om en god samhällsekonomi och om en arbetsmarknad som fungerar väl. Fru talman! Arbetsmarknadsutskottet gör viktiga markeringar i dagens betänkande, och jag vill yrka bifall till hemställan i det betänkande som nu lagts fram.

Herr talman! Dagens debatt handlar om utgiftsområdet kommunikationer. Det omfattar vägar, järnvägar, sjöfart, post, tele, luftfart, IT och en hel del annat smått och gott. Från moderat sida kommer senare under debatten mina kolleger i trafikutskottet Lars Björkman, Birgitta Wistrand och Jan-Evert Rådhström att närmare belysa vissa centrala avsnitt i det trafikpolitiska betänkandet. Själv kommer jag att mera översiktligt ta upp vissa principiella frågor på infrastrukturens område. Herr talman! Den människa är inte född som i sitt departement samtidigt kan klara av allt om kommunikationer, näringspolitik, energipolitik, statlig företagspolitik, regionalpolitik och arbetsmarknadspolitik. Även om Näringsdepartementet, i folkmun kallat för Göran Perssons superdepartement, leds av två statsråd är det fullständigt omöjligt att dessa två ska klara av de inom Näringsdepartementets ram viktiga och långsiktiga frågor som på ett avgörande sätt påverkar den svenska välfärden och den ekonomiska tillväxten. Det är inte underligt att både Björn Rosengren och Mona Sahlin gång på gång kallas för regeringens pratministrar. De hinner inte ägna sig åt framtidsfrågorna, utan studsar fram och tillbaka mellan dagsaktuella problem. Långsiktigheten står på undantag. Klara riktlinjer och strävan att hålla en stadig kurs saknas. Superdepartementet kommer i fråga efter fråga på efterhand. Man kommenterar i sin dagspolitik det som händer. Mer blir det inte. Man kan känna sig lite ledsen för att man behöver konstatera detta. Ute i Europa - i samtliga EU-länder - finns det i varje land ett sammanhållet departement för kommunikationsfrågor. Det är bara Sverige som stuvar samman kommunikationsfrågorna med andra disparata, i sig mycket viktiga, frågor i något som mera liknar en näringspolitisk diversehandel eller ett vildvuxet konglomerat, där lönsamheten är låg och utvecklingskraften ringa. Björn Rosengren och Mona Sahlin hinner inte heller delta i EU:s ministerrådsmöten på sina fackområden. Policyn inom EU är att statsråden ska närvara vid ministerrådsmötena. Vid telerådsmötena, som behandlar de i dag så viktiga telekommunikationsfrågorna vad gäller bl.a. avreglering och konkurrens, har inget av statsråden deltagit sedan hösten 1998. Detta är nonchalant, och det ger övriga EU:s ministrar en signal om hur lite intresse Sverige torde fästa vid dessa frågor. Björn Rosengren har dessutom, vad jag har kunnat se, inte deltagit i alla möten som transportministrarna inom EU deltar i. Detta är inte heller bra. Det är dags att ge de viktiga kommunikationsfrågorna antingen ett eget departement eller ett eget statsråd. Annars löper vi risken att missa en lång rad tillfällen i en värld där förändringstakten är hög. Herr talman! Verkschefer för viktiga infrastrukturområden har berättat att de inte längre får tillfälle och möjlighet att träffa de ansvariga statsråden utan hänvisas till någon underlydande. Det belägger mitt påstående att tidigare viktiga kommunikationsområden har prioriterats ned. Det händer ingenting. Det står helt stilla. Regeringen kommer pliktskyldigast med en budgetproposition, men sedan är det stopp. Nya nödvändiga förändringar av telelagen har fördröjts med ett helt år. Under tiden går Finland före och släpper tillstånden för den tredje generationen av mobiltelefoner. Sverige förlorar på grund av Näringsdepartementets senfärdighet ett helt år, vilket är mycket i IT-åldern. Ericsson och mobilteleaktörer uttrycker oro. De vet inte vad som ska hända. Sahlin och deras departement tänker eller saknar tid att tänka efter före. Låt mig ta nollvisionen, ett viktigt mål för ökad trafiksäkerhet. Vad har regeringen gjort för att undvika ett misslyckande på det här området? Ingenting! Ingenting förrän det klart belades att nollvisionen skulle spricka. Desperat och kortsiktigt läggs ett 11 punktersprogram fast, som bl.a. rycker bort några hundra miljoner från angelägna vägprojekt på olycksdrabbade avsnitt. Vägverkets administration förlorar 135 miljoner kronor, som går till trafiksäkerhet, precis som om man där utan konsekvenser kan skicka i väg folk hur som helst. Anslagen till vägarna dras av regeringen ned år efter år, trots att Björn Rosengren i avsnittet om vägarna i budgetpropositionen konstaterar att underhållet av vägarna är eftersatt och att vägstandarden måste rekonstrueras. Hur kan en ansvarsfull näringsminister dra ned på väganslag, om man vet att vägarna förfaller? Hur kan man låta vägarna försämras så till den grad att den svenska skogsindustrins råvaruförsörjning äventyras? Läget i många delar av vårt land är i dag så allvarligt att skogsindustrin signalerat att den inte vågar investera i ny produktion på grund av att man inte kan få fram virket ur skogarna i tid. Så går det inte att bedriva kommunikationspolitik. Hur kan trafikutskottets regeringspartier vid uppvaktningar i utskottet säga sig vara väl införstådda med att det svenska vägnätet är dåligt, men ingenting göra? Hur kan socialdemokrater, kommunister och miljöpartister, som man gör i det betänkande vi nu diskuterar, ställa upp på ett regeringsförslag som leder till att det svenska vägkapitalet fortsätter att vittra sönder? Vore det inte motiverat med ett utskottsinitiativ när t.o.m. regeringsföreträdarnas representanter inser att vägkapitalet trots allt håller på att förödas? Alla vet att vi moderater för det närmaste året anslår 500 miljoner kronor mer än regeringen, att vi för år 2001 anslår 1 miljard mer och för år 2002 anslår 1 1⁄2 miljard mer än regeringen för upprustning av vägnätet, inklusive det enskilda vägnätet. Även Centern och Kristdemokraterna har föreslagit mer pengar än regeringen. Det finns, såvitt jag kan förstå, förutsättningar att få en utskottsmajoritet, om alla som värderar ett bra vägnät och som inser att vägnätet i dag har stora brister ställer upp. Jag har anledning att i dagens debatt fundera över om utskottets ordförande har en positiv inställning till mitt förslag om ett utskottsinitiativ eller inte. Moderata samlingspartiet har dessutom, förutom pengarna de närmaste tre åren, i en viljeförklaring signalerat att partiet är berett att under en treårsperiod anslå 30 miljarder kronor mer - pengar som frigörs vid privatisering av statligt ägda bolag. Användningen av övriga medel måste givetvis anpassas till den samhällsekonomiska utvecklingen. Men de utgör i alla fall en klar signal om att vi moderater är beredda att verka för att planering och projektering av vägar snabbas upp. Sammanfattningsvis vill jag när det gäller det här avsnittet hävda att det svenska vägnätet är i kris. Från moderat sida föreslog vi i våras att utskottet skulle anordna en offentlig hearing, där berörda intressenter fick tillfälle att diskutera tillståndet för det svenska vägnätet. Men intresset i utskottet var synnerligen svalt från alla håll. Man kan ställa sig frågan: Är det lika svalt i dag? Vägsituationen i dag och regeringens njugga inställning till anslag för väginvesteringar, underhåll och drift av vägar riskerar - om ingenting görs - att få allvarliga konsekvenser. Jag kommer därför att på den moderata gruppens vägnar vid nästa utskottssammanträde föreslå att trafikutskottet tidigt under våren anordnar en offentlig hearing om landets dåliga vägar. Det vore bra om utskottets ordförande redan under dagens debatt ville gå mig till mötes. Min förhoppning är att hearingen ska resultera i ett utskottsinitiativ, där vi begär att regeringen i kommande budget ska anslå mera pengar för upprustning av våra vägar. Herr talman! Det är rimligt att Stockholm, som ökar med 20 000 personer per år och som årligen tillförs ett växande antal arbetsplatser, får pengar för att lösa sina trafikproblem. Situationen börjar bli ohållbar. Stockholms trafikproblem är en fråga för hela Sverige, inte bara för Stockholm. Men Björn Rosengren och hans näringsdepartement visar ingen vilja att komma till rätta med Stockholms problem. Han skjuter problemet framför sig. Sverige mår inte bra om trafiken fungerar dåligt runtom och i Stockholm. Varje års uppskov graderar upp problemen. Förbifarter - exempelvis Västerleden och Österleden - måste byggas, så att stadskärnan avlastas. Det tar år att bygga bort trafikproblemen i Stockholm och det ställer krav på stora ekonomiska resurser. Det är därför det är bråttom att komma till skott. Stockholm? Det tredje spårets problem måste lösas och det fort. Vad är det som gör att Björn Rosengren dröjer? För att om något år få full effekt av den nya Årstabron, måste planering, projektering, pengar och miljöprövning av mera spårkapacitet söderifrån till Centralen drivas på med kraft. Någonting måste göras. Jag föreslår därför trafikutskottets ordförande att vi under våren från utskottets sida även anordnar en offentlig hearing om Stockholmsregionens trafikproblem. Frågan måste upp till ytan. Det är dags att handla, annars blir läget i Stockholm ohållbart.

Herr talman! För Kristdemokraternas del har vi delat upp trafikdebatten mellan tre ledamöter. Tuve Skånberg kommer att tala om vägar, Magnus Jacobsson om flyget och jag själv om det övriga. Först vill jag instämma i det Per-Richard Molén har sagt om att prioritera upp kommunikationerna på departementet. Man får en känsla av att frågorna om transporter, informationsteknologi osv. kommer sist på dagordningen i Näringsdepartementet. Transportarbetet ökar hela tiden. Vi är beroende av transporterna. IT är viktigt för framtiden. Likaväl kommer de här frågorna ofta i skymundan. När det gäller anslagen har Kristdemokraterna begärt en utgiftsram som är 240 miljoner kronor högre än majoriteten. Till detta har vi lagt besparingskrav på 60 miljoner kronor, varav 20 miljoner på Vägverket och 40 miljoner på Banverket. Sammanlagt 300 miljoner kronor vill vi lägga till väganslaget nästa år utöver regeringens pengar. Eftersom vårt förslag till ram för utgiftsområdet har fallit har vi valt att avlämna ett särskilt yttrande och lägger alltså därför ned våra röster i fråga om mom. 1. Herr talman! På de områden jag företräder här i dag, dvs. järnvägar, sjöfart, post och telekommunikationer, står vi kristdemokrater bakom alla de reservationer som vi är med om, men för att vinna tid yrkar jag bifall endast till reservation nr 12. Järnvägen är ett förhållandevis miljövänligt transportmedel. Kristdemokraterna tycker att det är bra om järnvägen kan utnyttjas till långväga transporter bättre än vad som görs i dag. Men detta kan inte kommenderas fram, som hos Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Järnvägen måste bli attraktivare hos transportköparna. Det förutsätter en effektiv hantering av infrastrukturen. Banverkets produktionsorganisation bör därför bolagiseras. SJ bör ytterligare fokusera på sin kärnverksamhet, och därför bör fler av SJ:s tillgångar avyttras till Banverket. Vi utvecklar detta mera tillsammans med moderaterna i reservation nr 33. Järnvägstrafiken måste harmoniseras inom Europa så att det blir lättare att transportera gods genom länderna, och här har regeringen ett särskilt ansvar att driva på inom EU. Järnvägsoperatörerna måste bli bättre på samverkanslösningar med lastbilen, flyget och sjöfarten. I annat fall ser vi tyvärr att av den transportökning som sker tillkommer i stort sett ingenting till järnvägen. Öresundsförbindelsen skulle finansieras genom att man tar ut avgifter av alla som åker över bron. Nu har regeringen svikit detta beslut. Vi är upprörda och besvikna på att man inte kunnat hantera avgiftsfrågan bättre. Först höjs banavgifterna runtom i hela Sverige så att alla som åker tåg eller skickar gods på någon järnväg i landet får vara med och betala Öresundsförbindelsen. Dessutom tillskjuts skattemedel till Banverket för att finansiera broavgifterna. Vi hade hellre sett att man förlängde avskrivningsperioden för bron. Det som nu sker är ett svek av regeringen och stödpartierna. Vi har här en gemensam reservation, nr 5, med de andra icke-socialistiska partierna. Trafikutskottet konstaterar i betänkandet att Inlandsbanan har skötts av IBAB på ett förtjänstfullt sätt. Banunderhållet har blivit billigare än någon kunde tro, kanske främst på grund av IBAB:s sätt att upphandla underhållet. I framtiden kan man säkert förvänta sig mer turisttrafik på sommaren. Man kan inte nog överskatta TV-programmet Packat och klarts betydelse för en tillströmning av nya turister till Inlandsbanan. Godsvolymerna har också glädjande nog ökat på Inlandsbanan. Detta innebär att kraven ökar också på banunderhållet. Det är därför väsentligt att ge IBAB något ökade resurser till banan de närmaste åren. Vi har begärt att 65 miljoner kronor ska tillföras IBAB från befintligt anslag hos Banverket. Vidare begär vi att Rikstrafiken tillsammans med berörda parter i Norrlands inland tar ett gemensamt grepp om persontrafikfrågorna längs inlandsbanestråket. Eftersom utskottets skrivning inte är tillräckligt tydlig i detta avseende har vi tillsammans med Centern skrivit reservation nr 35. Så går jag över till sjöfarten. Sjöfartsverket håller på att utreda möjligheterna till en breddning av farleden till Göteborgs hamn. Det är viktigt att denna breddning kommer till stånd. Göteborgs hamn är Sveriges största hamn och är av nationell betydelse. Vi delar här moderaternas uppfattning om vikten av denna satsning, men vi vill avvakta Sjöfartsverkets egen utredning om hur finansieringen ska ske. Över huvud taget är det i dag svårt för de svenska hamnarna att föra en dialog med staten om samverkande infrastrukturlösningar. Hamnarna skulle ju inte kunna existera utan anslutande vägar och järnvägar. I reservation nr 16 framgår våra krav på bättre samverkan. Ännu ett år varnar vi regeringen om att farledsavgifterna behöver ses över. Trots att systemet är nytt och att det i grunden är bra med en miljöstyrande princip finns det anledning att göra något åt avgifterna för den transoceana trafiken och kanske även den inrikes sjöfarten. Det är en intressant notering att det var EG-kommissionens synpunkter på Sveriges tidigare system som utgjorde ett starkt argument för att införa avgifter på inrikes och transocean sjöfart. Nyligen läste jag att EU:s transportministrar diskuterar hur man ska kunna få bättre fart på den kustnära sjöfarten igen. Alltså borde näringsministern snarast se till att något händer med farledsavgifterna. Här har vi en trepartireservation, nr 8. Sjöfartens största fördel är att den är en mycket energieffektiv transportgren. Den belastar förvisso miljön med utsläpp, men dessa minskar i takt med att nya fartyg byggs. Transportköpare som exempelvis SCA har dessutom visat att man kan gå i bräschen för miljötänkande genom att kräva katalysatorer på samtliga fartyg som man chartrar. Enligt SCA:s egen information säger man att man blev överraskad av att utsläppen från fartygen var större än från pappersbruken. Man reducerar nu med hjälp av katalysatorer kväveoxidutsläppen med hela 90 %. Lågsvavlig olja i tre av fartygen minskar svaveldioxidutsläppen med mer än 1 000 ton per år. Sjöfarten har framtiden för sig. Transportarbetet ökar, och i takt med att miljöbelastningen från sjöfarten minskar så ökar fördelarna med att sända gods på köl. Därför är det svårt att förstå att regeringen är så passiv i fråga om att värna den svenska sjöfartsnäringen. Vi vet att konkurrenssituationen är svår gentemot många andra europeiska länder. EU har enats om ett tak för inhemska stöd till respektive handelsflotta. Det är då märkligt att Sverige inte utnyttjar detta utan tillåter att handelsflottan krymper. Överenskommelsen 1998 om det s.k. TAP-avtalet har bara tillfälligt stoppat utflaggningen. Om en svensk redare i dag vill beställa ett nytt fartyg kanske det är färdigt år 2001 i bästa fall. Vilka regler gäller då i Sverige? Hur ska redarna våga satsa? Vad ska locka ungdomar att utbilda sig till sjöbefäl? Vi har en erfarenhet av säkerhetstänkande och professionalitet inom svensk sjöfartsnäring som vi borde vara rädda om. Därför kräver vi att regeringen snarast kommer med signaler om framtida sjöfartspolitik. Det kan handla om tonnageskatt, utbildningsstöd för praktikplatser ombord, fartygsfonder eller ett nationellt forskningsprogram. I reservationerna nr 11 och 12 framgår våra krav, som utskottet tyvärr inte delar med oss. Östersjöstrategin måste förverkligas. I dag verkar det som om enbart Sverige tagit uppgiften på allvar att bygga upp mottagningsstationer för avfall utan speciell avgift. Här måste regeringen driva på inom När det gäller sjöfarten betackar vi oss även i fortsättningen för ett statligt båtregister för fritidsbåtar. Vi noterar att det är positivt att regeringen har tagit ställning för det frivilliga båtregistret men kan ändå inläsa att något slags båtskatteförslag lurar bakom hörnet. Vi markerar vår ståndpunkt i reservation nr 17. När det gäller Posten finns det mycket att säga, men jag ska bara säga något om lantbrevbäringen och postnummersystemet. Det är glädjande att trafikutskottet har enats om att slå fast att lantbrevbäringen och kassaservice i hela landet är funktioner som kommer att finnas kvar. Vi behöver därför inte reservera oss. Herr talman! Informationstekniken kommer vi att få återkomma till i samband med regeringens utlovade IT-proposition i början av nästa årtusende. Jag säger "årtusende" avsiktligt, därför att det känns som om vi väntat i tusen år på denna proposition. Vi får väl vänta en månad till. Sammanfattningsvis är det på flera punkter som vi fått gehör för vår politik i utskottet, och det gläder vi oss åt. Men 19 reservationer antyder ändå att trafikpolitiken skulle sett något annorlunda ut om vi kristdemokrater fått ett större inflytande över den.

Herr talman! Debatten i dag gäller hur 25,5 miljarder kronor ska användas inom det som kallas utgiftsområde 22, kommunikationer. Vägar, järnvägar och bussar, post och teleförbindelser är centrala delar i människors vardag. Och vi som sitter i trafikutskottet får ofta i brev och telefonsamtal höra hur det står till på dessa områden, särskilt när det står illa till, och det gör det dessvärre på många håll i vårt avlånga land. Låt mig inledningsvis här också, även om det inte är ett ämne för dagens debatt, säga att det är lätt att instämma i det som Johnny Gylling och Per-Richard Molén säger om att det nog är rätt många här i riksdagen som upplever att Regeringskansliet inte kan ägna full kraft åt dessa frågor med den organisation som man har valt med ett superdepartement som ska greppa i stort sett allt. Ett företagsamt och kretsloppsanpassat, långsiktigt hållbart samhälle som Centerpartiet eftersträvar förutsätter ett "grönare" transportsystem men också ett i bokstavlig mening hållbarare transportsystem. Under den senaste tiden har vi uppvaktats allt intensivare med brev och telefonsamtal som berättar om hur illa det står till med vägarnas tillstånd på många håll. I min hand här har jag ett referat av en av dessa larmrapporter. Det är företrädare för de fem nordligaste länen som i en rapport beskriver hur illa det står till främst när det gäller vägnätet men också när det gäller järnvägarna i den halva av landet som de lever i. Enligt rapporten skulle det behövas 24 miljarder kronor under sex år för att man ska hinna i fatt och få upp standarden på väg och järnvägsnätet i den halvan av landet. 330 mil väg har så svåra skador att merkostnaden för näringslivet är mer än 50 % jämfört med övriga landet. 400 mil måste tjälsäkras om de stora stråken ska hållas farbara och övriga vägar ha begränsad framkomlighet under bara tre fyra veckor. 250 mil väg och 50 broar har begränsad bärighet som försvårar effektiva transportsystem. På 460 mil väg är underhållet så eftersatt att vägnätet riskerar att bryta ned. Det finns andra som också vittnar om detta. I tidningen Skogsindustrierna kan vi läsa om hur dåliga vägar beräknas kosta 900 miljoner kronor årligen. Det påstås, men jag vet inte om det är sant, att Scania säljer 1 % av sina lastbilar till Västernorrland men att de säljer 10 % av reservdelarna till Västernorrland. Det kan möjligen ha något samband med hur vägnätet och förutsättningarna ser ut. Järnvägsnätet har förutom standardbrister en generellt lägre bärighet än i övriga landet, vilket innebär högre transportkostnader. Om inte mera resurser anvisas till drift, underhåll, bärighetshöjande åtgärder etc. så urholkas vägkapitalet, och vi vältrar över större kostnader på framtiden. När inte rätt åtgärder sätts in för att underhålla en väg blir det till sist fråga om rekonstruktion, och det är mycket dyrare än att sköta en väg kontinuerligt. Som framgår av betänkandet beslutade riksdagen i mars 1997 om en långsiktig inriktning för investeringar i trafikens infrastruktur. Beslutet innebar att 190 miljarder kronor skulle användas under tioårsperioden 1998-2007 för att åtgärder skulle genomföras som bidrar till tillväxt och sysselsättning i alla delar av landet, som leder till förbättrad transportkvalitet och som ökar infrastrukturens miljöanpassning m.m. När vi nu kan se facit för de första åren kan vi konstatera att för de tre första åren blir utfallet 4 1⁄2 miljarder kronor lägre än vad som bestämdes i långsiktsplanen. Denna eftersläpning har främst drabbat länsplanerna runtom i landet, vilket framgår av den larmrapport som jag tidigare refererade. Regeringen och utskottets majoritet medger eftersläpningen men hoppas att man ska kunna ta igen detta med en "viss tidsförskjutning". Men det skulle alltså enligt den rapport som jag talade om tidigare behövas 24 miljarder kronor under de närmaste sex åren för att lyfta väg och järnvägsnätet i Norrlandslänen till en acceptabel nivå. Därför är det alltså mycket bråttom. Likartade problem finns dessvärre inte bara i Norrland utan också i Mellansverige. Vid ett besök som jag gjorde i Östergötland för en tid sedan fick jag höra av Vägverkets representanter där att man ansåg sig klara bara drygt hälften av de behov av vägunderhåll som fanns. Centerpartiet arbetar för att hela Sverige ska ges goda möjligheter att leva och utvecklas. Det är därför som vi inte bara i retoriken utan också i praktiken avsätter inte tillräckligt med pengar men ändå bra mycket mera pengar till vägar och vägunderhåll än vad regeringen och dess samarbetspartier gör. I vårt budgetalternativ har vi 750 miljoner kronor mer än majoriteten för drift och underhåll, men också för att påskynda bortbyggandet av de värsta flaskhalsarna på riksvägar och Europavägar. I ett senare inlägg här i kammaren kommer vår representant Åke Sandström att ytterligare utveckla Centerpartiets syn i dessa frågor. För att nå ett långsiktigt hållbart trafiksystem behövs det inte bara bättre vägar och järnvägar utan också en bättre trafiksäkerhet och högre ambitioner för att miljöanpassa trafiksystemen. Jag kan i allt väsentligt instämma i det som tidigare har sagts från Johnny Gylling och Per-Richard Molén när det gäller trafiksäkerhet i största allmänhet. För att klara de miljömål som riksdagen har ställt sig bakom måste användningen av fossila bränslen minskas. Och jag förutsätter att vi är eniga om detta i utskottet och i kammaren. Precis som nollvisionen på trafiksäkerhetens område bör också, enligt vår mening, en nollvision för användningen av fossila bränslen upprättas. I Västeuropa innebär nu den allt intensivare trafiken att luftföroreningarna från vägtrafiken ger fler förtida döda än vad trafikolyckorna ger. Det framgår av en aktuell rapport från Världshälsoorganisationen. Det är alltså dags att utarbeta en plan för hur fossila bränslen successivt ska minimeras och till sist fasas ut och ersättas med förnybara, miljöriktiga bränslen. Inför Sveriges ordförandeskap i EU år 2001 kan det vara lämpligt att anta utmaningen att utarbeta en tioårsplan för miljöriktiga drivmedel, en plan som drar upp riktlinjerna för hur vi i Sverige och Europa i ett första steg kan halvera användningen av bensin, olja och diesel. Det skulle vara väldigt intressant att höra vad Monica Öhman och representanterna för majoriteten tycker om den utmaningen, att också försöka forma en nollvision på detta område. Men det är också dags att tala klarspråk om att bilen, älskad och hatad, behövs och kommer att behövas tillsammans med bussar, tåg, flyg och båt för att klara de fysiska förflyttningarna i framtidens allt transportintensivare samhälle. Men det ska vara trafiksäkra, miljöanpassade fordon med miljöriktiga bränslen och låg energianvändning. Och bilen ska främst användas där den behövs, på landsbygden och i mindre tätorter där gång och cykeltrafik eller kollektivtrafik inte är ett rimligt alternativ. Stockholm och andra större städer, som Per Richard Molén talade om, ska självklart ha den bästa kollektivtrafiken. Den ska vara så bra att den är det naturliga förstahandsalternativet för de allra flesta som bor i Stockholmsregionen. Den ska vara modern, bekväm, punktlig och billig i jämförelse med att åka bil. Frågan om miljöstyrande vägavgifter för att dämpa bilismen i citykärnorna, vilket Per-Richard Molén tyvärr inte tog upp, bör vara en möjlighet som respektive kommun ska kunna använda och fatta beslut om. Från Centerpartiets sida hälsar vi med tillfredsställelse att miljöministern i denna fråga nu äntligen tagit bladet från munnen, tyvärr inte i en proposition utan i en debattartikel i Dagens Nyheter. Däremot tycker vi inte att det är klokt att, som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, nu höja dieselskatten och skrämma upp människor med utredningar som talar om en 50-procentig höjning av bensinskatten, samtidigt som bensinpriset i dagarna spränger 9-kronorsvallen. Det är inte särskilt konstruktivt för alla de människor runtom i vårt land som är oerhört beroende av bilen och bussen. Löftet från regeringen om en skatteväxling på nivån 3 miljarder kronor har resulterat i en skattehöjning på energi utan motsvarande skattesänkningar. Resultatet av detta blir att alltfler människor och företag pressas allt hårdare. Det är mycket anmärkningsvärt att dessa partier samtidigt varslar om att ta bort skattebefrielsen på bioddrivmedel. Tvärtom tycker vi att en systematisk stimulans och introduktion av biodrivmedel är ett mycket viktigt led i att minska de klimatförändrande gaserna och miljöanpassa transportsystemet. Centerpartiet är mot den höjda dieselskatten. Detta tycker vi är väldigt positivt. Sedan några ord om IT, som Johnny Gylling berörde. Sverige har faktiskt förutsättningar att bli världsledande i utvecklingen av den nya informationstekniken. Det behövs snabbt konkreta förslag för att ge hela landet och alla medborgare tillgång till den nya tidens möjligheter - en digital allemansrätt, som vi i En av statens grundläggande uppgifter är att garantera lika tillgång till infrastruktur för alla medborgare. Staten kan inte undandra sig ansvaret när det gäller den digitala infrastrukturen. Staten bör därför stå som ägare till en heltäckande digital infrastruktur, byggd på fiber till hushåll och företag i hela landet. Kabel-TV-bolagen är de aktörer som nu är mest aktiva för att erbjuda bredbandskommunikation men deras kablar räcker inte för framtiden. Konkurrens måste i stället skapas kring innehållet, vad som ska förmedlas via dessa kablar. För att gynna tillväxten av fler tjänsteföretag och operatörer bör staten garantera lika tillgång till den infrastruktur som finns och tillförsäkra sig att ingen kan tillskansa sig monopol på att leverera tjänster till hushåll och företag, vilket i dag sker på många håll i storstadsområdena. Den starka position som Sverige har, främst när det gäller ungdomars kunskaper om IT, bör vidareutvecklas med insatser för att ge alla invånare i Sverige möjlighet att bekanta sig med tekniken. Sverige bör skapa ett kunskapslyft inom IT, med målsättningen att alla människor ska ha förtrogenhet med den kontaktyta mot andra tjänster som informationstekniken utgör. Tyvärr är svensk lagstiftning ännu inte anpassad till de stora omvälvningar som den tekniska utvecklingen för med sig. Därför måste vi nu inleda en omfattande översyn av detta. Jag förutsätter att det kommer som en del av den IT-proposition som jag, liksom Johnny Gylling och många andra, länge har väntat på. Sedan några ord om en liten, men viktig, sak, nämligen Gotlandstrafiken. För oss i Centerpartiet, som har en stark strävan att hela Sverige, inte bara fastlandet, ska leva, är rättvisa villkor för Gotlandstrafiken en viktig fråga. För oss är det en självklar strävan att verka för att både person och godstrafiken till och från Gotland kan bedrivas på villkor som vore Gotland en del av fastlandet. Centerpartiet har varit pådrivande för att möjliggöra åretrunttrafik med snabbfärjan. Det innebär att förutsättningarna för persontrafiken har förbättrats och även förstärkt möjligheterna att utveckla turistnäringen på Gotland. När det gäller godstransporterna kvarstår dock betydande problem att lösa. Den stegvisa avveckling av Gotlandstillägget som inletts har lett till höjda fraktpriser - enligt vissa beräkningar med upp till 15 20 %. Detta har naturligtvis varit en nackdel för näringslivet och skapat en osäkerhet och en oro kring villkor och prisnivåer för framtiden. Dessutom har regeringen inte levt upp till riksdagsbeslutet om att vidta åtgärder för att motverka negativa effekter av neddragningen av Gotlandstillägget. Detta är allvarligt. Det innebär att godstransporter till och från Gotland har blivit dyrare. I dagens betänkande finns det välvilliga skrivningar men ingenting med riktig substans innebärande att man sätter ned foten och säger ifrån. Man skyfflar ifrån sig frågan till Rikstrafiken som ska utreda - ett ord som gotlänningarna hört förut. Jag yrkar bifall till Centerpartiets reservation nr 39 där vi slår fast att fraktkostnaderna omedelbart ska återställas till den nivå som gällde före delavvecklingen av Gotlandstillägget. Självfallet står jag bakom alla övriga reservationer där Centerpartiet finns med men för tids vinnande yrkar jag inte här och nu bifall till dessa.
Herr talman! Sverige är ett modernt och högt utvecklat välfärdsland. Trots att många drabbas av bekymmer i form av arbetslöshet o.d. lever majoriteten av invånarna under tillfredsställande former. För att välfärden ska kunna bibehållas och utvecklas också framöver krävs det ett väl utbyggt nät av infrastruktur i hela landet. Detta gäller delar av infrastruktursektorn, vare sig det är vägar eller sjöleder eller det är bredband som är kommunikationsvägarna. Folkpartiet har under en rad år hävdat att trafikpolitiken är och förblir samhällets ryggrad och blodsystem. För oss liberaler är det den fria konkurrensen som ligger till grund för trafikpolitiken. Vi anser att endast med fri konkurrens tillgodoses den enskildes val av transportslag bäst, vare sig det gäller transport av gods eller det gäller personbefordran. Med fri konkurrens inom alla transportslag kan vi bäst uppnå en hållbar utveckling och ökad tillväxt. Ett kännetecken för trafiksektorn är tyvärr fortfarande att det är alltför mycket av regleringar och monopolbildningar eller tendenser till bristande konkurrens. Folkpartiet liberalerna vill främja konkurrens mellan olika företag för att konsumenternas behov ska tillgodoses till rimliga priser. Som det ser ut i dag är priserna inom många transportgrenar, framför allt tåg och flyg, alltför höga eftersom konkurrensen är eftersatt på grund av monopolliknande situationer där en aktör har alltför stort inflytande. Dessa höga priser inskränker allvarligt den enskildes möjligheter att använda en transport på det sätt som individen själv vill. De statliga affärsverken och bolagen inom området bör möta mer konkurrens. Visserligen har de flesta områden, såsom telemarknaden, postväsendet och järnvägen, öppnats för alltmer konkurrens men det räcker inte. Förutom teleområdet är det fortfarande så att det statliga verket eller bolaget har alltför stort inflytande. På bilprovningens områden har vi fortfarande de facto ett monopol. Det är viktigt att påpeka att privatiseringar måste genomföras på ett sådant sätt att konkurrensen verkligen främjas. Ett uppbrutet statligt monopol får under inga omständigheter innebära att ett privat monopol i stället uppstår. För att gå vidare förordar Folkpartiet en utförsäljning av den svenska delen av SAS, SAS Sverige AB. Dessutom anser vi att Posten AB och SJ måste möta mer konkurrens. Herr talman! Som jag redan antytt är transport och kommunikation nödvändiga ingredienser i all ekonomisk aktivitet var man än befinner sig på jordklotet. Att Sverige under det senaste århundradet haft en positiv välfärdsutveckling kan till stor del kopplas till ökad handel och därmed ökade transporter och ökad kommunikation. Handel över gränserna samt människors fria rätt att röra sig förutsätter att det finns god tillgång till transporter. Konkurrenskraften inom landet, och därmed en ökad och tryggad sysselsättning och hänsyn till miljön, förutsätter både ökande och miljöanpassade transporter. För enskilda människors välfärd är goda kommunikationer avgörande. Tillgång till bra kommunikationer underlättar arbetspendling och ökar därmed möjligheterna att bo där man vill och att jobba på någon annan plats. Svealands och Mälarbanorna samt de s.k. västtågen mellan Göteborg och Skaraborg är bra exempel på att utbyggda kommunikationer ökar möjligheterna till pendling. En väl utformad trafikpolitik är därmed av allra största betydelse även i regionalpolitiskt hänseende. Allt detta stämmer väl överens med Folkpartiets uttalande under en följd av år, att vi vill skapa ett samhälle där människor, idéer och varor kan resa, förmedlas och transporteras snabbt och effektivt. Herr talman! Sedan det senaste årsskiftet återfinns trafikfrågorna i Näringsdepartementet. Det är både av godo och av ondo. Det är bra att trafikfrågorna på ett intimare sätt förknippas med de politikområden som de hör ihop med, t.ex. näringspolitiken. Men samtidigt finns risken att dessa frågor försvinner i det "stora" departementet. Det bekräftas till viss del om man ser tillbaka på hösten och då upptäcker att det inte är många propositioner som släppts ut från departementet. Intresset från departementschefens sida har inte varit det allra bästa när det gällt att hålla givna löften och inplanerade utbyggnader. Samtidigt vet vi att trafikfrågorna har stor betydelse för en hel rad samhällsfrågor. Mot denna bakgrund bör riksdagen ge regeringen i uppdrag att till årsskiftet 2000/01 lägga fram en ny plan för hur trafikpolitiken ska bedrivas under de närmaste tio åren. En sådan plan från regeringens sida skulle kunna belysa vilken betydelse trafiken har ekonomiskt, näringsmässigt, bostadsmässigt och regionalpolitiskt. I samband med att den senaste stora trafikpolitiska propositionen antogs våren 1998 beslutade riksdagen om olika transportpolitiska principer. Jag vill här passa på tillfället att förtydliga Folkpartiets inställning till vissa av dessa principer. En av dessa principer är valfrihet. Det låter visserligen bra på papperet att det är de enskilda människorna och företagen som ska välja hur de organiserar sina transporter. Jag vill emellertid påpeka att ett sådant tänkande måste kombineras med en avreglering och fri konkurrens för att principen ska kunna genomföras och ge den effekt som regeringen påstår sig vilja ha och som Folkpartiet länge har eftersökt. Att samhällsekonomisk prissättning ska råda inom trafikpolitiken borde vara en självklarhet. Dessvärre är det svårt att genomföra detta i verkligheten. För oss liberaler är det av grundläggande betydelse att trafikanter och transportköpare ges en större individuell valfrihet inom trafikområdet. Vi vill rensa i floran av administrativa regleringar och låta transportbesluten ske i decentraliserade och marknadsmässiga former. Då måste staten ta sitt ansvar för att skapa rättvisa konkurrensvillkor. Transportsektorn måste känna ett riktigt kostnadsansvar beräknat på samhällsekonomiska kalkyler så att rimlig hänsyn tas till trafikolyckor, miljöskador och trängsel. Herr talman! Jag skulle också vilja ta upp en del frågor om luftfart. Passagerarutvecklingen på flyget följer i stora drag konjunkturutvecklingen. Vid högkonjunktur ökar flygtrafiken medan den minskar vid lågkonjunktur. Den avreglering av flygtrafiken som Folkpartiet liberalerna varit pådrivande för har ökat flygets attraktionskraft. Dessvärre har konkurrensen inte fungerat tillräckligt bra. SAS har fortfarande en alltför dominerande ställning på många sträckor i inrikestrafiken och i utrikestrafiken till och från Sverige. Detta har lett till att biljettpriserna är orimligt höga på de sträckor där man inte har konkurrens jämfört med konkurrensutsatta sträckor. Folkpartiet ser gärna att fler lågprisflygbolag etablerar sig i Sverige och därigenom sätter press på biljettpriserna. Det är också viktigt att Luftfartsverket inte agerar konkurrenshämmande genom att ge bättre start och landningstider till SAS. En allt viktigare del inom luftfarten är flygsäkerheten. Jag lämnade själv en motion i detta ämne till det förra riksmötet. Motionen har resulterat i att utskottet haft en hearing om flygsäkerheten, vilket känns mycket bra. Vid en ytlig betraktelse är flygsäkerheten hög i Sverige och i det svenska luftrummet. Inom linjefart och charter inträffade den senaste olyckan med omkomna 1989. Inom tung luftfart inträffade den senaste dödsolyckan 1977. Under 1997 inträffade ingen olycka med dödlig utgång. Vid en internationell jämförelse av haverier med omkomna inom den tunga luftfarten under åren 1993-1997 står sig den norra delen av Europa väl. Enligt Luftfartsverket har de länder inom Europa som är fullvärdiga medlemmar i Joint Aviation Authority, vilket Sverige varit från början, ett betydlig lägre haveriutfall än övriga Europa. JAA-länderna har även ett bättre säkerhetsläge än USA när det gäller antalet haverier med omkomna per en miljon flygningar. Av detta skulle det vara lätt att dra slutsatsen att det svenska flygsäkerhetsarbetet bedrivs på ett sätt som garanterar det ökande antalet människor som flyger maximal säkerhet i luften. Bilden är dock mer komplex än vad haveristatistiken visar. En mer omsorgsfull genomgång av statistiken visar att säkerheten för passagerare, personal och övriga medborgare lämnar mycket övrigt att önska. Om man tittar på Statens haverikommissions, SHK, statistik över utredda flygolyckor blir bilden delvis en annan. Sedan 1990 har SHK ansett sig haft anledning att göra 50-100 utredningar varje år. Kriteriet för att SHK ska starta en utredning av ett tillbud är att detta kunnat leda till att en allvarlig olycka inträffat. SHK:s statistik visar att antalet haverier i linjefart, charter, bruksflyg samt allmänt flyg i svensk luftfart har minskat mellan åren 1989 och 1995. När det gäller skolflyget under samma period har dock antalet haverier räknat per 100 000 flygtimmar mer än fördubblats. Slutligen skulle jag vilja nämna något om vägarna och deras standard i min hembygd i Västsverige och i Sverige i stort. Samhället behöver ett väl fungerande vägnät av många skäl. Det kan synas självklart men måste ändå fastslås. Alltfler larmrapporter inkommer om att standarden på vägarna runtom i landet är bristfällig. Detta är ytterst allvarligt då ett välutbyggt och välunderhållet vägnät är av allra största vikt för att det svenska samhället ska kunna fungera och utvecklas. 1994 satsades stora summor på att förbättra vägnätet. Detta var välkommet då vägarna länge hade eftersatts. Tyvärr måste man konstatera att efter Socialdemokraternas återkomst till makten 1994 har anslagen successivt minskat igen trots fagra löften om motsatsen. Ett allvarligt flaskhalsproblem är den bristfälliga bärigheten hos många vägar som är av stor betydelse främst för skogsindustrins råvaruförsörjning men också för exempelvis åkerinäringen. Underhållet är av väsentlig betydelse i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det är stora investeringar som görs i vägar, och därför ska vägarna vårdas väl så att de håller i många år. En väl underhållen väg är också av stor betydelse för framkomligheten. Detta illustreras varje år under tjällossningsperioden då problem med avstängda vägar kan uppstå i hela Norrland och ned genom Svealand till Dalsland i Götaland. Vår förhoppning är dock att något snarast görs för att höja underhållet och standarden på de utsatta delarna av vägnätet för att erhålla en bättre bärighet med tanke på tunga transporter. En riksväg av särskild vikt och betydelse i min hembygd är riksväg 44 som förbinder Tvåstad, Vänersborg och Trollhättan, med Uddevalla. Vägen tar emot stora trafikströmmar österifrån i riktning mot västkusten och Europaväg 6. Det är också betydande fordonstal från Dalsland norrut via riksväg 45. Trafiken i motsatt riktning har nästan motsvarande volym. Under de senaste åren har ytterligare belastning lagts på denna väg när transporter till Göteborgsområdet som kommer norrifrån på riksväg 45 kör riksväg 44 över Uddevalla och sedan E 6 ned mot Göteborg. Givetvis lättar detta på den tunga trafiken genom Trollhättan och söderut på riksväg 45, men eftersom riksväg 44 är smal och krokig med hög olycksfallsrisk är risken större för svåra olyckor på denna väg. E 6 söderut från Uddevalla klarar detta gott och väl. Däremot kan problem uppstå vid passage genom Tingstadstunneln vid infarten till Göteborg. När det gäller vägarna i Bohuslän måste man också nämna E 6, skam vore det annars. Vägen måste byggas ut till motorväg genom hela Bohuslän. Denna utbyggnad är viktig inte minst ur trafiksäkerhetsperspektiv, framför allt nu när Norge äntligen bestämt sig för en utbyggnad. En tänkbar väg till snabbare utbyggnad är att detta objekt omfattas av den alternativa finansieringen, den s.k. PPP. Herr talman! För övrigt står vi givetvis bakom de reservationer som vi medverkat i, men jag yrkar inte bifall till någon av dem just nu.
Herr talman! Jag vill gärna instämma i det Kenth Skårvik säger om vägarnas tillstånd och behovet av att satsa mer pengar på detta. Om jag har förstått saken rätt har Folkpartiet i sitt budgetförslag inte föreslagit mer pengar till det här området. Jag ställer frågan mot bakgrund av att en EU-parlamentariker från ert parti har gått ut i Svenska vägföreningens nyhetsbrev och sagt att Folkpartiet har mer pengar till vägarna. Finns det mer pengar någonstans som jag inte har upptäckt?
Herr talman! Sven Bergström vet mycket väl att ett litet parti som Folkpartiet inte har så stor möjlighet att påverka så värst mycket av besluten. Vi hoppas innerligt att den sittande majoriteten i vår riksdag ska komma fram med förslag om hur detta kan göras. I det läget kommer vi att se till att omfördela våra pengar så att vi kan vara med och bygga ut de vägar som behövs. Det är det svar jag kan ge i dag. Vi har diskuterat den här frågan väldigt noga. Vi stöttar en ombyggnad och mer pengar till dessa vägar.

Herr talman! Det vi debatterar i dag är ett budgetbetänkande. Jag skulle vilja lyfta debatten till en mer principiell nivå. Det som ska styra såväl det årliga budgetbetänkandet som övriga betänkanden från trafikutskottet är det transportpolitiska beslutet från Inom ramen för ett långsiktigt hållbart samhälle ska följande delmål uppfyllas: - en hög transportkvalitet, - en positiv regional utveckling, - en god miljö. Beträffande denna målformulering måste i varje fall ett begrepp preciseras för att fylla någon funktion. Det gäller hållbar utveckling. Ingen är mig veterligen för en ohållbar utveckling. Med hållbar utveckling avses en utveckling som inte inskränker på kommande generationers möjligheter att få sina behov tillgodosedda. Vägtrafiken i Sverige går till 99 % på fossila bränslen. Samma förhållande råder inom luftfarten. Eftersom dessa bränslen inte nybildas är situationen fullständigt ohållbar. Lufteffekterna av att förbränna fossila bränslen - klimathot, försurning, m.m. - äventyrar i hög grad kommande generationers livsbetingelser. För att åtgärda detta har Vänsterpartiet motionerat om en lagfäst tillgång till etanol på alla mackar senast år 2006. Biträder Centerpartiet detta krav? Vad kan sägas om uppfyllandet av delmålen? När man tänker på begreppet tillgänglighet i transportsammanhang tänker man kanske spontant att ju större transportmöjligheter, desto större tillgänglighet. Lite eftertanke säger emellertid att tillgängligheten är en fråga om hur lätt vi når våra mål. Den tid en familj använder för att handla dagligvaror har inte minskat, eftersom antalet livsmedelsbutiker kraftigt har minskat i antal. Utbredningen av vägnätet har lett till att målet för vår färd blivit allt avlägsnare. För den knappa tredjedel av svenska hushåll som inte har tillgång till bil har uppfyllelsen av tillgänglighetsmålet blivit avlägsnare i takt med att postkontor, lanthandel m.fl. servicefunktioner slår igen och koncentreras till få platser. En annan aspekt på tillgänglighet är i vilken utsträckning vissa gruppers ökade rörlighet skett på bekostnad av andra gruppers rörlighet. I min barndom var det väldigt få som fick skjuts till skolan. De senaste årtiondena har de motoriserade trafikvolymerna ökat så kraftigt att barn av trafiksäkerhetsskäl blir skjutsade, vilket ökar intensiteten på vägarna så att de blir ännu mer trafikfarliga osv. Cyklisters tillgänglighet till vägsystemet inskränks av att det finns för många motorfordon i trafiken. Gångtrafikanters tillgänglighet i tätorterna inskränks av samma orsak, barns tillgänglighet till lekytor likaså. Handikappades tillgänglighet till kollektivtrafiken är en av de aspekter som avsågs i det transportpolitiska beslutet 1998. Här återstår mycket innan vi kan vara nöjda. I Malmö har rullstolsbundna fått demonstrera för att få resa med stadsbussarna. Jag skulle vilja att solidaritet blev ett begrepp i trafikplaneringen. Olika trafikantgrupper ska inte få breda ut sig på andras bekostnad. Även de som inte har råd att köpa bil ska kunna få sina transportbehov tillgodosedda utan att riskera liv och hälsa. I dag planeras trafiken i första hand för välbeställda och bilburna män i karriären. Herr talman! När det gäller regional utveckling slogs målet fast 1998. Vi skulle ha en positiv regional utveckling. Även om det går att trixa med analysmetoder är det osannolikt att hävda att Sverige har en positiv regional utveckling. Utflyttningen från glesbygden har ökat och storstadsregionerna lider av överhettning. Åtskilliga ungdomar vill flytta till större orter med det ökade utbud av utbildningsmöjligheter etc. som de kan erbjuda. Flera undersökningar visar dock att nyblivna föräldrar vill ge sina barn en tryggare uppväxtmiljö, mer natur och friskare luft än vad storstäderna kan erbjuda. Det bristande utbudet av arbetstillfällen hindrar folk från att bo var de vill. Vad har då detta med transportpolitiken att göra? Sett i backspegeln har Sverige fått just den regionala utveckling som bäddades för när den förra investeringsplanen för infrastruktur antogs. Stora vägleder i södra Sverige, Mälardalsbanan etc. har gett de effekter som kunde förväntas. Samtidigt tillåter Sverige till skillnad från nästan alla andra industriländer att 60 tons lastbilar kör sönder vägarna i de delar av landet där människor är mest beroende av vägen för att förflytta sig. Vad gäller Gotland finns ett annat transporthandikapp. Båttransporterna till fastlandet är gotlänningarnas väg. Här fortsätter vi vänsterpartister att envist hävda att staten måste ta ett större ansvar för att ge såväl invånare som näringsliv på vår största ö den tillgänglighet man behöver. Jag yrkar bifall till reservation 38, om Gotlandsstödet. Den miljöomställning av transportsystemet som vi är tvungna att genomgå förr eller senare kommer att leda till att volymen fysiska transporter kommer att minska. Att satsa klokt inför framtiden, om målet om en positiv regional utveckling ska tas på allvar, vore att bygga ut möjligheterna till snabba IT Herr talman! Målet när det gäller säkerhet har utvecklats i riksdagsbeslutet om nollvisionen. En enig riksdag har ställt sig bakom detta mål. Till nollvisionen har fogats ett etappmål om att maximalt 400 personer ska omkomma i trafiken nästa år. I stället för att man närmar sig målet ökar antalet dödsoffer i trafiken. Är det då en naturlag att folk ska behöva dö i trafiken? Nej, men de åtgärder som behöver vidtas för att målet ska uppfyllas vidtas ej. Föreställ er att nollvisionen hade hanterats på samma sätt som målet att sanera statens finanser. Tror någon att stabilitet hade kunnat uppnås av sig självt utan att inkomster och utgifter hade anpassats efter målet? Nej, givetvis inte. Samma sak gäller nollvisionen. Om hälften av dem som dör i en fordonsolycka saknar bilbälte hjälper det föga att klä in berg, vilket är en av de åtgärder Vägverket använder trafiksäkerhetspengarna till. Om hälften av de omkomna förarna i singelolyckor hade alkohol eller andra droger i blodet, hjälper det då att dra ned på bilinspektörerna för att få råd med fler mittvajrar? Om vi vet att höga hastigheter är en av de viktigaste anledningarna till att människor omkommer i trafiken, hjälper det då att bredda vägarna så att folk kan köra ännu fortare, samtidigt som trafikpoliserna minskar i antal? Vänsterpartiet vill öka trafikövervakningen, samt att säkrare kommunikationsmedel såsom järnväg och sjöfart i större utsträckning ska ombesörja transporterna av gods och människor. Först då har nollvisionen en chans att bli någon annat än en tom fras. Herr talman! Inte heller vad gäller miljön klarar transportsystemet i Sverige att uppfylla de beslutade målsättningarna. I Miljömålskommittén, där jag har förmånen att företräda Vänsterpartiet, kan snabbt konstateras att trafiken är det största hindret för att miljömålen ska realiseras. Klimathotet är av en annan dignitet än de andra målen. Blir forskarnas hotbilder sanna äventyras vår fysiska överlevnad. I Skåne var den gångna helgens orkan en tydlig illustration av det faktum att antalet extrema vädersituationer har ökat. Cirka en miljon träd blåste ned. Värdena av allt som förstörts har ännu inte summerats, men det spekuleras om miljardbelopp som försäkringsbolagen ska betala ut. Det är ingen tillfällighet att försäkringsbolagen utövar kraftfulla påtryckningar för att begränsningar av växthusgaserna ska ske. Mot bakgrund av detta känns höjningen av dieselskatten med 25 öre för att påskynda miljöomställningen som alltför blygsam. Under miljömålet ska även de hälsorelaterade aspekterna beaktas. Via Kemikalieutredningen vet vi nu att 95 % av de produkter som innehåller cancerframkallande ämnen härstammar från bränslen med petrokemiskt ursprung. Marknära ozon, som är en produkt av fordonsavgaser och solljus, leder till luftvägsbesvär, huvudvärk och skördeskador. Ozonmätningarna i år visar på nya, dystra rekord. I Helsingborg överskreds Naturvårdsverkets gränsvärde 563 gånger under årets första tio månader. Herr talman! Vad väntar vi på? Det är nu dags att starta den ekologiska omställningen av trafiken! Vänsterpartiet sluter upp bakom de transportpolitiska mål som fattades 1998. Det är dags att vidta åtgärder för att de ska realiseras. Då gäller det att vända ökningarna av väg och flygtrafiken till de volymminskningar som krävs för att framtiden ska bli hållbar. Någon smygfinansiering av nya vägar á la PPP vill vi inte veta av. De underlättar inte för uppfyllande av målen. Tvärtom skulle de sabotera försöken att uppfylla målen. A och O om trafiken ska miljöomställas är tilllämpningen av principen att förorenaren betalar. Då måste alla transportslag täcka de miljökostnader de ger upphov till. Detta förutsätter dock att ett båtregister upprättas så att även ägarna till fritidsbåtar kan beskattas. Jag yrkar härmed bifall till reservation 18, om båtregister.
Herr talman! Karin Svensson Smith frågade hur Centerpartiet ser på frågan om lagfäst tillgång till etanol år 2006. Jag är naturligtvis glad över att Karin Svensson Smith ser Centerpartiet som det parti som det finns anledning att knyta förhoppningar till när det gäller miljöansvar och omställning, bort från miljöskadliga och hälsofarliga bränslen. Jag sade redan i mitt inledningsanförande att vi tycker att det är rimligt att ta den här frågan på lika stort allvar som nollvisionen i trafiken, eftersom hälsoeffekterna av miljöutsläppen i trafiken svarar för förtida dödsfall i lika hög frekvens. Jag återkommer gärna till en diskussion med Karin Svensson Smith. Jag hoppas att hon får med sig sina samarbetspartier på en offensiv hållning i dessa frågor. Det gäller att vi snabbt försöker hantera dem. Vi har föreslagit en tioårsplan för att introducera alternativa bränslen. Låt mig fråga Karin Svensson Smith hur Vänsterpartiet kan ställa sig bakom ett väldigt märkligt inslag i årets budgetproposition, nämligen finansiering av Protester har också kommit från många olika håll. Det ger ett underligt intryck att ena året sänka avgifter med motiveringen att underlätta för järnvägstrafiken och året därpå höja samma avgifter för att finansiera Öresundsbron, i strid med tidigare träffat avtal.
Herr talman! Vad gäller kostnaderna för Öresundsbron står vi för att användandet av den bron ska betala sina egna kostnader. Men det är i dag ingen rättvisa mellan transportslagen i Sverige. Man låter inte vägtrafiken betala sina egna kostnader. Dessa kostnader finansieras bl.a. av staten, som ska täcka de skador trafiken ger upphov till. Detta är det första som måste åtgärdas, om man ska kunna få rättvisa och hållbara principer för vägtrafiken. Jag skulle också vilja svara på frågan om etanol. Vad gäller målet strävar vi nog åt samma håll, men jag skulle vilja hävda att vi anvisar en realistisk möjlighet att uppnå det genom att ordna en lagfäst infrastruktur av biobränslen. Centerpartiet m.fl. borgerliga partier har fortfarande en naiv tilltro till att detta ska ordnas av marknaden själv, men ni lyssnar i för liten utsträckning på marknaden. Transportbranschen och biltrafikanterna vädjar till oss att tala om vilken infrastruktur som behövs för biobränslena i framtiden. Detta ansvar kan inte marknaden ta. Det måste statsmakterna göra. Man har ingen chans att genom subventionering av biobränslen klara en miljöomställning av trafiken samtidigt som man protesterar mot att kostnaderna för de drivmedel som ska fasas ut höjs. Tyvärr saknar Centern trovärdighet, hur vällovliga mål man än har när det gäller biobränslena.
Herr talman! Jag tyckte mig höra en elak ton från Karin Svensson Smith riktad mot oss, som jag uppfattat att hon ser som partner när det gäller att driva på för omställning och miljöanpassning av trafiken. Jag vill erinra Karin Svensson Smith om att det var vårt parti och vår miljöminister som såg till att, med de medel som fanns att tillgå, få bort blyet ur bensinen. Det skedde också väldigt snabbt och effektivt. Jag är övertygad om att vi måste använda alla de mekanismer som finns i marknadsekonomin, men vi tvingas kanske också tyvärr att ta till tvångsmetoder, lagstiftning, skatter, avgifter och annat för att driva på och snabba upp detta. Jag hoppas att också Karin Svensson Smith är beredd att använda all den dynamik som finns i marknadsekonomin och i marknadskrafterna för att åstadkomma en snabb omställning bort från miljöskadliga och hälsofarliga bränslen till miljöriktiga bränslen, där etanol har en väldigt viktig roll.
Herr talman! Jag lyssnar i högsta grad på vad näringen vill, och den säger nu entydigt att vi måste sätta ned foten och bestämma vilket biodrivmedel som ska finnas tillgängligt. Det är ganska rimligt att den som köper en ny bil ska kunna veta att den kan tankas över hela landet. Att besluta om vilket drivmedel som ska komma i fråga är faktiskt inte upp till marknaden. Där saknar marknaden kompetens. Vi måste faktiskt tala om vad som ska finnas att tillgå. Då kommer marknaden att tillverka de bilar som behövs för att de mål som såväl Centern som vi i det här sammanhanget eftersträvar ska kunna uppfyllas.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 26 och 27. Miljöpartiet de gröna anser det självklart att goda kommunikationer är en viktig del av såväl livskvalitet som utveckling. Men vi är också väl medvetna om att såväl gods som persontransporter kräver en resursförbrukning som tär på vår miljö i hela kedjan. Den största andelen av transportarbetet genomförs med användning av fossila bränslen. Från det att olja utvinns, raffineras och transporteras till användare och slutligen förbränns sker ett stort slitage på miljön. Därför är det dags att trafikpolitiken inriktar sig på att förändra system för att nå långsiktiga hälso och miljöeffekter. Detta gäller även, och kanske än viktigare, beträffande styrmedlen för att nå miljömålen. Miljöpartiets politik innehåller ett väl avvägt styrmedelspaket, som inom ramen för en skatteväxling leder till en successiv höjning av energi och miljörelaterade skatter och avgifter under det närmaste decenniet. När det gäller vägtrafiken är en grön transportpolitik med nödvändighet inriktad på att miljön inte ska hotas ytterligare. Vägtrafiken står för en global såväl som lokal miljöpåverkan. Samtidigt som koldioxidutsläppen påverkar det globala klimatet med efterföljande konsekvenser förorsakar vägtrafiken varje år lidande för en stor mängd människor genom buller, genom allergier skapade av luftföroreningar, genom trafikolyckor och genom intrång i boendemiljön. Detta är i längden såväl socialt som ekologiskt ohållbart. Miljöpartiets trafikpolitik syftar såväl till att minska användningen av vägfordon som transportmedel som till att effektivisera den vägtrafik som trots allt är nödvändig, genom att marknaden utvecklar allt mer bränslesnåla fordon och alternativa drivmedel. Vägen dit är lång, men inte omöjlig. Det är därför en framgång för nuvarande och framtida generationer att vi har fått acceptans för en höjning av skatten på diesel. Vad som måste prioriteras i kommande budgetar är givetvis en bensinskattehöjning. Här har också våra storstadskommuner en viktig roll att spela. I och med vad som framhålls i den senaste rapporten från SIKA finns det fog för att hävda att Stockholm, Göteborg och andra större tätorter har ett stort ansvar för Sveriges möjligheter att nå miljömålen. Kommunerna föreslås kunna införa miljöstyrande vägavgifter. I och med detta får man det styrinstrument som av SIKA pekas ut som det mest effektiva sättet att undvika trafikökningen i större tätorter och därmed miljöfarliga utsläpp. Miljöpartiet anser att det svenska vägnätet i huvudsak redan är tillräckligt utbyggt och hävdar att medel i stället uteslutande ska satsas på miljö och trafiksäkerhetsåtgärder, på reinvesteringar i de delar av vägnätet som inte är asfalterade samt på förstärkning av vägar med hård belastning. Därför ser jag det som en förhandlingsframgång att anslaget för nationell investeringsplan har minskat rejält och att anslaget till drift och underhåll har ökat. En annan framgång för Miljöpartiet är att stödet till färjetrafiken till och från Gotland har ökat. Ur perspektivet att Gotland i första hand är till för dem som bor på Gotland är det väsentligt att kommunikationerna fungerar bra och till rimliga priser. Tillgängligheten måste vara rimlig och restiden acceptabel. Under sommaren bedrivs trafik med såväl traditionell färja som snabbfärja. Det är ett rimligt betraktelsesätt att samma trafikslag ska användas även när turistströmmen är mindre och transporterna i första hand kommer att utnyttjas av dem som bor på Gotland och av det gotländska näringslivet. Fungerande transporter till och från Gotland är inte en kostnad för staten utan en investering som leder till minskade kostnader för arbetslöshet och akuta regionalpolitiska utryckningar. Det är därför mer än rimligt att vi gemensamt tar ansvar för att också de som bor på Gotland ges bra och prisvärda kommunikationer med fastlandet. Flyget har expanderat kraftigt under senare tid. Det är ett mycket allvarligt hot mot miljön. Flyget är det sämsta färdmedlet vad gäller energiförbrukning per passagerare, och det orsakar också stora bullerproblem. Det omfattande flygresande som i första hand västvärlden svarar för måste starkt ifrågasättas från både energi och miljösynpunkt och med hänsyn till den globala fördelningen. Miljöpartiets bestämda uppfattning är att flygkapaciteten i Stockholmsregionen och i Sverige i stort är fullt tillräcklig för att klara de funktioner där flygtrafik är nödvändig.

Herr talman! Vänsterpartiet delar den syn på flyget som Mikael Johansson gjorde sig till tolk för här i talarstolen. Därför undrar jag av vilken anledning Miljöpartiet inte gick med på utskottsmajoritetens förslag att höja avgifterna för flyget i Sverige?
Herr talman! Utskottet skriver i betänkandet: "Med hänsyn till den starka trafiktillväxten, som förväntas fortsätta under de närmare åren, samt till de stora investeringar i infrastruktur och miljöfrämjande åtgärder som Luftfartsverket står inför, anser utskottet att regeringen och Luftfartsverket borde överväga en generell höjning av avgiftsnivån." Det är ju precis det vi skriver i reservationen! I den pekar vi ut att inom Regeringskansliet pågår ett arbete, och vi hänvisar till ett uttalande från miljöminister Kjell Larsson. Därför är detta arbete redan på gång i Regeringskansliet. Jag förstår inte riktigt skillnaden mellan de här två skrivningarna!
Herr talman! Då ska jag förklara skillnaden. Skillnaden är att reservanterna säger: "Något initiativ från riksdagens sida är dock med hänvisning till det anförda inte erforderligt." Men den faktiska utvecklingen är den att flyget mer än något annat transportslag verkar från de miljöpolitiska målen och inte i riktning mot dem. Därför krävs det ett extra initiativ när det handlar om infrastruktur, avgifter osv. I dag finns det ingen möjlighet att nå miljömålen med nuvarande avgifter. Därför är ett riksdagsinitiativ välkommet, och det är också vad majoriteten i utskottet hävdar.
Herr talman! Det utskottet begär är att Luftfartsverket borde överväga en generell höjning av avgiftsnivån. Jag kan tänka mig att Karin Svensson Smith från Vänsterns sida står för att man ska höja t.ex. landningsavgifter. Det står vi också för inom Miljöpartiet de gröna. Vi vet inte riktigt var Socialdemokraterna står där. Därför har man ett pågående beredningsarbete inom Regeringskansliet. Det vore intressant att kanske senare i debatten höra representanter för Moderaterna stå för den åsikten, att höja landningsavgifterna. Kristdemokraterna, står de för den åsikten, att höja landningsavgifterna? Är det det som moderater och kristdemokrater menar med detta? Jag sätter mitt hopp till miljöminister Kjell Larsson, liksom jag gör vad gäller t.ex. miljöstyrande vägavgifter.